Herr talman! Låt mig bara i all korthet göra en liten kommentar. Herr Östrand har nu utförligt redovisat vad transportrådet anser sig ha för uppgifter. Jag menar att åtminstone en del av dem är självpåtagna uppgifter. Jag vill till protokollet bara läsa in vad kommunikationsministern säger i budgetpropositionen: ”Huvudman som överväger fortsatt trafik på järnväg skall förhandla med SJ om villkoren. Därefter får SJ redovisa resultatet av förhandlingarna till transportrådet som vidarebehandlar ärendet och överlämnar det till regeringen.” Vi centerpartister är decentralister och har den uppfattningen att huvudmännen är fullt kapabla att ta fram ett underlag beträffande tidtabeller m.m.,, för att ta upp en förhandling med SJ. Och kommer man överens behöver SJ bara redovisa resultatet, och transportrådets roll blir nästan lika med noll — det är bara att effektuera och utbetala de eventuella bidrag som skall utgå. Är man däremot inte överens får transportrådet möjligen träda in som medhjälpare. Från denna utgångspunkt anser jag att det som vi säger är konsekvent, att det skall gå till så som kommunikationsministern har förutsatt, dvs. att det är huvudmännen själva som tar upp förhandlingar m.m. Tidsramarna är också angivna i propositionen, där det står att före utgången av 1984 skall huvudmännen ha tagit ställning till om man vill behålla spårbunden kollektivtrafik eller inte.
Herr talman! Vi har berört två frågor, och den ena gäller transportrådets sammansättning. Vi refererar till den ursprungliga skrivningen beträffande transportrådets roll sådan den utformades i 1979 års trafikpolitiska beslut. Där klaras det ut att transportrådet skall vara sammansatt så att skilda kompetenser tillgodoses. Enligt min och vårt partis uppfattning är inte dessa skilda kompetenser tillgodosedda i rådets nuvarande sammansättning. Det är alltför svag representation från de stora sektorerna kollektivtrafik och järnvägstrafik, medan däremot bilismen är ganska klart överrepresenterad i transportrådet. Detta är någonting som vi inte kan godta. Sedan gäller det också frågan om att transportrådet, som ursprungligen — det framgår när man läser historien om detta — var avsett som ett samordnande, förmedlande och hjälpande organ, tenderar att mer och mer bli en myndighet. På grund av att det erfordras ett speciellt kunnande och speciella utformningar av material som skall ligga till grund för utredningar osv., ligger det nära till hands att rådet får denna myndighetsfunktion. Transportrådet kan det här, och det blir det som bestämmer. Det är inte bra, och det är inte i överensstämmelse med de ursprungliga intentionerna.

Herr talman! När jag lyssnar på Rune Torwald och Sven Henricsson får jag nästan en känsla av att de inte har deltagit i utskottsbehandlingen av detta ärende. Genom att länshuvudmannen nu också får ansvaret för den lokala-regionala järnvägstrafiken har ju handläggningsordningen kompletterats i detta avseende, och då även transportrådets roll. Vi säger klart i utskottsbetänkandet hur vi anser att transportrådet skall agera i fortsättningen. Men det går inte att, som Rune Torwald säger, bara lämna transportrådet utanför i detta sammanhang och tro att länshuvudmännen klarar detta precis hur bra som helst. Jag tror att varenda länshuvudman tycker att det är viktigt att transportrådet tar fram allt det faktamaterial som erfordras för att länshuvudmannen skall kunna göra en riktig bedömning. Och om inte transportrådet tog fram detta material måste man på departementet bygga upp motsvarande expertfunktion, och det tycker jag är onödigt. Transportrådet har också, herr Torwald, att se till, om förhandlingarna mellan länshuvudmännen och SJ inte leder till något resultat, att dessa har förts enligt de riktlinjer som riksdagen har dragit upp. Också i det avseendet har transportrådet en betydelsefull roll. Om fortsatta förhandlingar och kontakter inte leder till resultat, är det vidare transportrådets uppgift att lägga fram förslag till regeringen om hur den fortsatta trafiken skall bedrivas. Mot den bakgrunden går det inte att i det här sammanhanget utesluta transportrådet.

Jag kommer i mitt inlägg att i huvudsak uppehålla mig vid vpk-motionerna 622, 1119, 1404, 1434 och 1925. Motionerna gäller framför allt trafikförbättringar i Storstockholmsregionen, men även förbättrade järnvägskommunikationer inom Södertälje kommun och Södermanlands och Uppsala län. Gemensamt för dessa vpk-motioner när det gäller behandlingen i trafikutskottet är att utskottet å ena sidan instämmer i mycket av motionsförslagen angående behovet av förändringar och förbättringar, men å andra sidan avstyrker bifall till motionerna med hänvisning bl.a. till vidtagna eller planerade åtgärder. Som motiv för avstyrkandena anger utskottet vidare att man förutsätter att regeringen noga följer olika frågor och vidtar åtgärder som anses erforderliga eller också anförs det att man i princip är överens om föreslagna förbättringar. Standardutlåtandet är i övrigt, vilket vi har hört mycket om i dag, att det ankommer på resp. länshuvudmän att överlägga eller uppta förhandlingar med SJ. Många av de skäl som anförs från utskottet kan jag förstå och acceptera. Men även om jag vill utgå från, tolka in och förutsätta att det kommer att bli förbättringar och att motionskraven till stor del kan komma att tillgodoses, finns det alltför stora frågetecken. Jag hade hellre sett flera uttalanden från utskottet om att utskottet förutsätter att de förbättringar som föreslås i olika motioner — inte bara från vpk, utan även från centern och folkpartiet — noga skall studeras av regeringen och att erforderliga åtgärder skall vidtas. Herr talman! En av de viktigaste trafikpolitiska åtgärderna i dag är att främja kollektivtrafiken och att minska privatbilismen i de stora tätorterna. Samhällsekonomiska, energipolitiska, trafiksäkerhetsoch miljömässiga och inte minst sociala synpunkter kan bara tillgodoses genom en ökad satsning på den kollektiva trafiken i allmänhet och, då det gäller Stockholmsregionen, på pendeltågstrafiken i synnerhet.

Stora brister i Stockholmsregionens järnvägstrafik har som bekant fått och får återverkningar i hela vårt järnvägssystem. Stockholm är både då det gäller fjärrtrafik och då det gäller lokaltrafik en flaskhals, där störningar av olika slag får stora återverkningar för hela regionen och för stora delar av vårt land. Nödvändiga förbättringar och investeringar i Stockholmsregionen skall inte betalas bara av resp. länshuvudmän eller regionens skattebetalare, och det är också mot denna bakgrund som vpk-motionen 1434 och reservationen 8 om ökat anslag till statens järnvägar skall ses. Den utredning som nyligen genomförts av SJ — Stockholmsregionens järnvägstrafik, utbyggnadsbehov av spårsystemet — har kommit fram till ungefär samma resultat och förslag som vpk har framfört sedan flera år tillbaka.

I utskottsbetänkandet säger man nu: ”Med hänsyn bl.a. till att såväl SJ som landstinget anser att nuvarande ersättningsprinciper är oförmånliga har regeringen den 9 december 1982 tillsatt en särskild förhandlare'som tillsammans med parterna skall utarbeta en ny överenskommelse dem emellan om SJ:s lokaltågstrafik i Storstockholm. Utredningsoch förhandlingsarbetet skall bedrivas skyndsamt. Med hänvisning till det anförda och i avvaktan på resultatet av pågående utredningsoch förhandlingsarbete avstyrker utskottet samtliga nu behandlade motionsyrkanden.” Det gäller alltså de motionsyrkanden som avser Storstockholmsregionen. Vi utgår från, som jag tidigare varit inne på, att av vpk föreslagna åtgärder till inte ringa delar kommer att tillgodoses och har därför inget yrkande i detta sammanhang.

Utskottet är i principfrågan alltjämt av denna uppfattning.” Nu nöjer jag mig med detta och hoppas på tredje gången gillt. Förhållandena har sannerligen inte blivit bättre, och åtgärderna har inte blivit mindre angelägna. Sätt i gång nu, SJ! Herr talman! Då det gäller vpk-motionen angående Uppland och Södermanland har utskottet i fråga om Upplandsmotionerna från vpk och från centern och folkpartiet förutsatt att regeringen skall följa utvecklingen och vidta erforderliga åtgärder, och det är bra. Då det gäller järnvägsförbindelse till Finland via Örbyhus-Hargshamn och järnvägshamnen i Hargshamn har utskottet avstyrkt motionerna med hänvisning till länshuvudmännens ansvar för lokal och regional kollektivtrafik. Samma eller ungefär samma utlåtande gör utskottet beträffande motioner från vpk, centern, folkpartiet och socialdemokraterna med förslag om olika förbättringar och för att förhindra planerade nedläggningar inom Södertälje kommun och Södermanlands län. Utskottet har emellertid förutsatt att frågor som aktualiseras i motionerna ingående prövas, men upprepar som sagt att det ankommer på länshuvudmannen att med SJ uppta förhandlingar och uppnå överenskommelse härom. Då det gäller den planerade nedläggningen av trafiken Flen-Oxelösund hänvisar utskottet till förhandlingar med TGOJ. 1979 års trafikbeslut gav förhoppningar om att en social, ekologisk och energipolitisk grundsyn skulle ges ökat utrymme i trafikpolitiken. Regering och riksdag måste nu se till att vi lever upp till dessa förhoppningar och att marknadsekonomiska synsätt inte få bli bestämmande. Inte minst måste detta gälla för att snabbt får nödvändiga trafikförbättringar i Stockholmsre gionen genom en utbyggnad av spårkapaciteten och förbättring av den spårbundna trafiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! När riksdagen i dag skall ta ställning till regeringens förslag om anslag till järnvägar m.m. behandlas riksnätets omfattning. Nässjö-Nybro-banan tillhör icke det s.k. riksnätet på grund av att riksdagsmajoriteten tidigare avvisat centerns förslag om överförande av bandelen till riksnätet. En nedläggning av persontrafiken på sträckan skulle innebära svåra bakslag för de delar av Småland som är beroende av banan. Utvecklingen vad gäller kollektivt resande har under några år inneburit ett ökat antal resenärer. Detta förhållande gäller både för bussoch tågtrafik.

Nu gällande trafikplanering från SJ innebär en medveten satsning att överföra resande till och från Kalmar-Nybro-området, som har resmål i Nässjö och norrut, till banan Kalmar-Alvesta. Trots att det är tidsvinster med trafik över Nybro-Nässjö anpassas tidtabell och direktvagnar för att gynna förbindelsen mot Alvesta. Vetlanda och Uppvidinge kommuner har vid upprepade tillfällen gjort framställningar till SJ om att tidtabellen för tåget skulle anpassas till de stora resebehov som finns i området, vilket i första hand gäller resor för skolelever. Om gymnasieelever från Åseda och Korsberga kan erbjudas att åka tåg innebär detta att antalet tågresor ökar med ca 100 per dag. För eleverna från Åseda innebär denna lösning att skolresan förkortas med mer än en timme per dag. Några positiva svar har berörda kommuner inte erhållit från SJ. Enligt centerns uppfattning är det nödvändigt att bandelen Nässjö-Nybro överflyttas till riksnätet. Det är den enda garantin för att bandelen skall leva vidare och vara en betydelsefull länk i kommunikationssystemet i Smålands inland. Det är beklagligt att företrädare för andra politiska partier i regionen inte har fått gehör för sina synpunkter i resp. riksdagsgrupp — detta trots att man gjort kraftfulla uttalanden om nödvändigheten av att bevara persontrafiken på bandelen Nässjö-Nybro. För invånarna i Småland är det tillfredsställande med det ställningstagande som centerpartiet gjort i trafikutskottet. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 7 och till motionerna under den punkten, nämligen motion 1982/83:208 yrkande 1, motionerna 603 och 608, som alla har likalydande yrkanden och som berör bandelen Nässjö-Nybro.

Herr talman! Jag vill börja med att understryka vad Rune Johansson sade i sitt anförande för en stund sedan. Han sade — och det vill jag ytterligare betona — att riksdagen i dag inte beslutar om ett antal järnvägssträckor skall läggas ner eller ej. Vad vi har att ta ställning till är regler för ansvarsfördelningen för vissa transportsträckor som i första hand är avsedda att tillgodose ett lokalt och regionalt trafikbehov. Beslutet, som jag hoppas att vi skall kunna ta senare under kvällen, innebär en klar förbättring i förhållande till de regler som nu gäller, allmänt sett. Jag står bakom utskottsmajoritetens förslag. I en av de många frågor utskottet har behandlat vill jag göra en särskild markering. Det gäller en del av avsnittet om riksnätets omfattning. Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut skall persontrafiken på riksnätet vara en stomme i trafikförsörjningen även på längre sikt. Avgränsningen av riksnätet gjordes för att skapa förutsättningar för långsiktiga investeringar. Vid överväganden om vilka banor som skulle tillföras riksnätet beaktades en rad faktorer, och hänsyn togs till möjligheterna att passa in en framtida järnvägseller landsvägstrafik i ett rationellt utformat trafiksystem. Trafiksäkerhet, miljö, tidsåtgång och bekvämlighet för resenärerna beaktades, liksom regionaloch näringspolitiska effekter. De i riksnätet ingående banorna bedömdes utgöra betydelsefulla länkar i interregionala eller internationella förbindelser eller förbinda primära centra med stambanan. Det föreligger i det riksnät som fastlades enligt beslutet 1979 behov av vissa justeringar. Det är då tal om utökning. Utskottet menar att transportrådet skyndsamt bör pröva dessa frågor. Vi anser att ytterligare bandelar kan komma att tillföras riksnätet. Det har utskottet kommit fram till efter sina överväganden. Vad gäller bandelen Bjärka/Säby-Västervik, som i 1979 års beslut hamnade utanför riksnätet, har utskottet behandlat frågan om denna bansträckas tillförande till riksnätet varje år sedan dess. Fortfarande har ingen ändring skett. Förslag om ändringar har avvaktats; det har hela tiden sagts att man skulle avvakta och att beslut skulle komma. Den regionala trafikplaneringen har varit ett steg som man skulle vänta på. Men den planeringen är färdig, och såväl länsstyrelsen i Kalmar län som i Östergötlands län har gjort en framställning om bandelens införande i riksnätet. Det har emellertid inte sagts vare sig ja eller nej från berörd instans. Herr talman! Jag har i ett särskilt yttrande i utskottsbetänkandet — återigen, kan man säga — understrukit att mot bakgrund av vad som sagts i fråga om definition av begreppet riksnät och till detta hörande banor, bör det vara helt logiskt att bandelen Bjärka/Säby-Västervik tillförs riksnätet. Det beslutet kommer förr eller senare, men det vore bättre om det kom förr än senare för alla som kan beröras.

Herr talman! Birger Rosqvist påstod att det beslut som vi tar i dag inte handlar om att lägga ned järnvägssträckor. Men konsekvensen av det beslut som vi tar i dag är de facto att det blir nedläggningar av ett stort antal järnvägslinjer; det är jag övertygad om, och det har också debatten visat. De ställningstaganden som riksdagen gör i dag utgör en milstolpe i det avseendet. Jag skall i mitt inlägg beröra motion 1586 av mig själv, Karl Boo och Birgitta Hambraeus. Jag har under praktiskt taget alla de nio år som jag suttit i riksdagen motionerat om förbättring och upprustning av västerdalsbanan, bandelarna Borlänge-Malung och upp till Sälen-Särna, bandelen Mora-Älvdalen och hela inlandsbanan, Filipstad-Mora-Orsa-Brunflo-Östersund osv. Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut i riksdagen delades järnvägstrafiken uppi två delar. Riksbanenätet och den interregionala trafiken svarar SJ för, medan den lokala och regionala järnvägstrafiken skall ligga på länshuvudmännen. Efter vad man nu kan se tycker jag det var ett olyckligt beslut. Erfarenheterna från 1979 år beslut visar att ingen part tar ansvar för att det finns ett trafikunderlag för de bandelar som ligger utanför riksnätet. Så är det i Dalarna och beträffande det regionala bolaget Dalatrafik. Den regionala trafikhuvudmannen vill inte blanda in järnvägstrafiken i sin planering. I stället ersätts linjerna med flera bussturer, och på detta sätt förlorar också järnvägslinjen sitt trafikunderlag. På sikt innebär det att trafiken på järnvägen läggs ner och att bandelen rivs upp. Det kan inte vara försvarbart i längden. Det här är alltså konsekvenserna av det beslut som fattades redan 1979. Och detta kommer att upplevas ännu starkare efter det beslut som vi tar i dag. Jag anser att järnvägen skall vara hela svenska folkets järnväg. På de flesta håll går det inte att skilja på lokala linjer, regionala linjer och rikslinjer. Det gäller i hög grad inlandsbanan med bibanor, t.ex. Mora-Älvdalen och västerdalsbanan Borlänge-Malung. Vi har också i vår motion påpekat att det i Dalarna finns flera bandelar som inte är med i riksbanenätet och som nu löper en omedelbar risk för försämringar av sitt trafikunderlag, om inga åtgärder snabbt vidtas. I synnerhet gäller det nu, när regeringen föreslagit transportrådet som rådgivare beträffande den framtida regionala trafikorganisationen. Det har framkommit här i dag att transportrådet inte skall fatta något beslut när det gäller vilken fördelning man skall ha inom den regionala trafikorganisationen — om man skall ha buss eller järnväg. Men det råd som transportrådet ger kommer att väga oerhört tungt. Vi anser därför att hela inlandsbanan och bandelarna Älvdalen-Mora samt västerdalsbanan bör införlivas i riksbanenätet. Det är en förutsättning för att dessa bandelar skall förstärkas och underhållas. Majoriteten i utskottet har inte gått oss motionärer till mötes, vilket jag beklagar. Här är socialdemokrater och moderater i skön förening. Däremot har centerns representant i utskottet tillsammans med vpk:s reserverat sig till förmån för vår motion. Nu har ju alla Dalariksdagsmän möjligheter att stödja denna reservation. Det gäller i hög grad de socialdemokratiska ledamöterna från Dalarna, som med Ove Karlsson i spetsen har motionerat om västerdalsbanan. När det f. ö. gäller västerdalsbanan har vi från Dalacentern under hela 1970-talet och fram till i dag i riksdagen framhållit betydelsen av upprustning och nybyggnad av västerdalsbanan. En upprustning och ett återställande av den upprivna rälsen från Malung till Sälen och Särna skulle betyda mycket för ortens näringsliv och befolkning. Inte minst skulle turistnäringen inom området få bättre förutsättningar. Jag har i annat sammanhang här i riksdagen under våren framhållit vikten av att arbetsmarknadspolitiska medel används till investeringar inom kommunikationsområdet och i synnerhet för västerdalsbanan. Jag framhöll då att det är en investering i framtiden att satsa på järnvägslinjen upp till Sälen och Särna. Vad är det för mening med att andra investeringar görs med arbetsmarknadspolitiska medel, som i detta fall boendeanläggningar och serviceanläggningar i norra och västra Dalarnas fjällvärld, samtidigt som man underlåter att skapa en tillfredsställande trafikapparat? Detta är ju inte samhällsekonomiskt försvarbart. Dalarnas fjällvärld ligger närmast de befolkningsrika delarna i landet. Utbyggnaden i Sälen och Idreområdet har varit omfattande de senaste åren. Regionalpolitiskt har detta en oerhörd betydelse. Många människor är sysselsatta inom denna turistsektor, och fler skulle det kunna bli med förlängda säsonger. Att investera i en utbyggnad av järnvägslinjen från Malung till Sälen och Särna skulle innebära förlängda säsonger och större tillgänglighet till bra rekreation för fler människor i landet. För konsumenten skulle det innebära billigare och längre semester genom att man kunde kombinera resa, boende och aktiviteter i ett paket. Att kunna åka nattåg från Malmö, Göteborg och Stockholm och vakna vid fjällets fot för att sedan direkt kunna utnyttja dagen till rekreation tjänar alla parter på. Dessutom kommer ju en utbyggnad av järnvägen också den lokala befolkningen till del. För landet som helhet är det angeläget att vi utnyttjar våra egna naturliga rekreationsoch turistresurser. Det tjänar vi också nationalekonomiskt på. Vi har ju en underbalans när det gäller turistvaluta. Nu när Sverige vid en internationell jämförelse har ett bra kostnadsläge, är det viktigt att utnyttja detta till att skapa möjligheter för inhemsk rekreation och turism, samtidigt som vi kan få ett inflöde av utländsk valuta. Nu har vi här i riksdagen, som framhållits tidigare i dag, lyckats byråkratisera handläggningen av järnvägspolitiken genom olika huvudmän och genom klassificering av olika järnvägslinjer, vilket gör att helheten lätt blir skymd. Dalafjällen utgör för södra och mellersta Sverige det närmaste fjälloch rekreationsområdet. Med hänsyn till att bl.a. bilkostnaderna under 1980 och 1990-talen kommer att vara höga, utgör tågcharter till dessa fjällområden ett attraktivt alternativ. Liknande motiv kan anföras när det gäller bandelen Mora-Älvdalen, som f.n. endast trafikeras med gods. Bandelen Bly berg-Älvdalen håller f.ö. på att upprustas efter centerinitiativ. I det sammanhanget kan jag ge en eloge till förre kommunikationsministern Claes Elmstedt, som hjälpte till med att arbetsmarknadspolitiska medel skulle tillskjutas. Att återinföra persontrafik tillsammans med godstrafiken kan göra denna bandel lönsam. De militära myndigheterna har också förklarat att det är angeläget att få använda bandelen för transporter till artilleriskjutskolan i Trängslet. Inlandsbanan från Mora via Orsa mot Sveg och Brunflo är en interregional linje, som bör elektrifieras för att bättre passa ihop med angränsande järnvägslinjer. Hela inlandsbanan bör införlivas med riksbanenätet. Alla dessa bandelar bör ses som delar i en interregional trafikförsörjning. Genom att man här utför både personoch godsbefordran och genom att området har stort rekreationsvärde finns stora möjligheter till gott ekonomiskt utnyttjande av dessa bandelar. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerreservationerna vid utskottets betänkande, främst reservation 7 och dess hemställan under p. 10 mom. a och Ir.

Herr talman! Det här gäller mycket att våga och kunna fatta beslut. Vi tar i dag i riksdagen ställning till vilka regler som skall gälla för ansvarsfördelningen beträffande regional trafik. Det blir folk ute i länen som får avgöra hur man får den bästa trafikförsörjningen. Det är inte givet att det alltid är bättre att anlita bussar, och det är inte heller givet att det alltid är bättre att fortsätta köra med tåg. Det finns möjlighet att få visst bidrag från staten i båda fallen. Om man anser att man får en sämre trafikförsörjning med tåg än med buss för samma kostnad får man själv avgöra vilket man föredrar. Det är det folket ute i bygderna får göra. Det är alltså fråga om en decentralisering av beslutsfattandet.
Herr talman! Vi har hört tidigare i debatten, och det framkom också i propositionen, att det inte finns något alternativ för länstrafikhuvudmännen när det gäller kostnadsfördelningen. De får betydligt större inkomster — åtminstone på kort sikt — om de för över trafiken till landsväg, dvs. buss. Detta innebär, att länshuvudmännen ställs inför ett ekonomiskt faktum, som gör detta alternativ attraktivt. Jag kan inte se att det betyder vare sig valfrihet eller demokrati — utan detta är ett faktum, och det kommer att ligga som ett tungt vägande skäl i det beslutsunderlag som också transportrådet kommer att lägga fram. Den nu föreslagna fördelningen innebär att vi kommer att få en nedläggning av många järnvägslinjer. Det är ingen tvekan om det. Jag kan hålla med om att det naturligtvis finns fall där det är bättre ur ekonomisk synpunkt att utnyttja bussen — exempelvis då man inte kan dra fram järnvägslinjer genom befolkningstäta orter. Men man bör slå vakt om de bandelar som redan finns uppbyggda och som kan ha en framtid — och man bör också föra in dem i riksnätet.
Herr talman! I en av de sista meningarna i det senaste anförandet sade Rolf Rämgård att han väl förstår att det finns fog för att starkt överväga att på vissa sträckor lägga ned järnvägstrafiken — därför att man skulle få det bättre med buss, nämligen på sådana platser där ett vägnät passar samhällsutbyggnaden bättre än järnvägen gör. Rolf Rämgård vill hålla med om att det i sådana fall kan vara bättre att åka buss än att åka tåg. Men jag vill, herr talman, konstatera att centerpartiet inte i något fall vill vara med om att peka ut vilken järnväg eller järnvägssträcka som kan läggas ned —- om man nu följer vad som har sagts i utskottsbetänkandet. Av rent publika skäl väljer centern att säga: Vi skall inte alls överväga nedläggning, utan järnvägen skall vara kvar på alla sträckor, och vi skall köra med buss också. Men man måste också ta hänsyn till de samhällsekonomiska aspekterna, herr Rämgård.
Herr talman! Vi tar också hänsyn till de samhällsekonomiska aspekterna. Jag har pekat på dem i mitt anförande och bl.a. berört turistsektorn. Vi får räkna med att den kommer att ha stor samhällsekonomisk betydelse under en stor del av 1980-talet, genom att vi har ganska stora resurser att bjuda på, inte minst internationellt — bl.a. naturresurser. Men då måste man också se till att man har en väl fungerande trafikapparat. De linjer som i dag finns bör bevaras, inte minst med tanke på turistnäringen, och kunna kompletteras på godstransportsidan. Skulle vi undanta många av de järnvägar som nu kommer att klassificeras som ersättningsberättigade är risken stor att de kommer att nedläggas. Det är det som jag vill framhålla. Vi lever ju i en föränderlig värld, och det kommer att uppstå nya samhällsbildningar i nya områden. Det är naturligt att man lägger in busslinjer där man inte tidigare har järnväg. Men i Kopparbergs län, för att återgå till det, vill man inte ta in järnvägen i sin planering. Ingen tar ansvar för den regionala planeringen på järnvägssidan: SJ vill inte veta av den, och den regionala trafikhuvudmannen vill inte veta av den. AMS vill inte veta av den, därför att SJ inte vill satsa på den. Det upplevde jag i somras när vi skulle bygga om järnvägslinjen upp mot Älvdalen. Det var ett himla sjå att övertyga SJ om att ta emot dessa medel.

Herr talman! Jag har begärt ordet främst med anledning av motion 390 av Hans Petersson i Röstånga och mig. Vi har där bett regering och riksdag att ingripa för att bevara stationshuset i Vollsjö i Sjöbo kommun och Färs härad i Skåne. Fritiof Nilsson Piraten är en av Sveriges mest folkkära författare. Han har som få i sina berättelser levandegjort mycket av det genuint skånska, både miljö och människor. Piraten växte upp i Vollsjö, där fadern var stins. Familjen bodde i stationshuset. Sina intryck från barndomsmiljön har han förmedlat i många historier, och därigenom har Vollsjö station och pumphuset blivit riksbekanta och fått plats i den svenska kulturen. Herr talman! Det stannar tyvärr inte längre några tåg vid Vollsjö station. Järnvägstrafiken är nedlagd, och stationsbyggnaderna hotas — trots att riksantikvarieämbetet förordat att de skall bevaras — av rivning. Det bör inte få ske, och det är därför vi har motionerat. Hans Peterssons och min motion handlar om litteraturoch kulturhistoria —- inte om trafikpolitik. Det är näst intill genant att jag skall behöva tala för den i en trafikpolitisk debatt. När jag gick i skolan blev en uppsats underkänd om eleven hade missuppfattat ämnet. Det är precis vad trafikutskottet gjort när man tagit sig an den här motionen. Eftersom Piratens historier är lästa och välkända i alla folklager, kunde man kanske ändå ha väntat sig att någon i trafikutskottet hade läst både boken om Bombi Bitt och vår motion så noga, att han förstått att motionen inte handlade om trafikpolitik och skickat den vidare till kulturutskottet, där den hör hemma. Men, herr talman, icke så! Trafikutskottet anser ”att det bör ankomma på närmast berörda intressenter att avgöra frågan om stationshusets bevarande”. Herr talman! För Piratens skull är jag glad att han slipper läsa om ”närmast berörda intressenter”! Utskottets ledamöter, som behandlar en stor författare med sådant byråkratspråk, bör också vara tacksamma över att han inte kan gissla dem. Är ”närmast berörda intressenter” Franskan och Pumparen eller Nils Galilei, eller är det vi i riksdagen, eller befolkningen i Färs härad? Vilka ”närmast berörda intressenter” än är, finns det dessutom en bred folklig opinion för att Vollsjö station och Pumphuset skall bevaras. Därtill kommer att det inte skulle kosta statsbudgeten eller statens järnvägar eller någon kommunal budget ett enda öre. Det har bara, som så ofta i Färs härad, gått litet lokal prestige i frågan om stationshuset är värt att bevaras eller inte. Därför bör regering och riksdag slå vakt om det. I Skåne finns det — förutom oss vanliga dödliga — människor med blått blod, adeln, och så människor med grönt blod, färsingarna. De är kanske litet speciella kan någon tycka, men de är alltid karaktärer med stor charm. Till dem hörde Bombi Bitt, Nils Galilei, Vricklund och Pumparen och andra av Piratens vänner. Och det är något av deras miljö, som vi skulle kunna bevara åt eftervärlden genom att låta Piratensällskapet ta hand om Pumphuset och Vollsjö station. Jag förstår att trafikutskottet inte har något intresse av Pumphuset eller av Vollsjö station, eftersom utskottet redan har godkänt regeringens beslut att lägga ner järnvägen. Men jag är övertygad om att kulturutskottet åtminstone skulle vara berett att sätta sig in i frågan, för det är den faktiskt värd. Jag yrkar därför att kammaren återförvisar motionen till kulturutskottet för beredning och avslår utskottets hemställan under punkt 31b. Skulle kammaren inte bifalla det yrkandet, yrkar jag i andra hand att motionen bifalles direkt utan att kulturutskottet behöver tillstyrka den. Dessutom en reflexion om några andra motioner som Hans Petersson i Röstånga och jag har väckt. Att Janne Carlzon i SAS inte är så road av järnvägar kan jag förstå. Och att företrädare för enskilda bussföretag inte heller vill prioritera satsningar på järnvägar kan jag också förstå. Men att riksdagens trafikutskott har en så negativ inställning till järnvägarna i Sverige tycker jag egentligen är obegripligt.

Herr talman! Med hänsyn till den litterära aktning som jag hyser för Fritiof Nilsson Piraten skall jag inte ta upp någon sakdiskussion om bevarandet av statsionshuset i Vollsjö. Orsaken till att jag begärde ordet var motionärens krav på remiss till kulturutskottet. När motionen presenterades ansåg trafikutskottets representanter i kansliet att den kanske lämpligen borde behandlas av kulturutskottet. Detta blev dock inte talmannens beslut, utan motionen hänvisades till trafikutskottet. Mot den bakgrunden har nu utskottet behandlat motionen. Jag yrkar avslag på förslaget om remiss till kulturutskottet.
Herr talman! Nej, det är självfallet inte dags för någon sakdiskussion just nu. Den hoppas jag skall komma efter det att motionen har behandlats av kulturutskottet. Jag hoppas också att flera ledamöter då har läst motionen och kan hålla med både Kurt Hugosson och mig om var motionen hör hemma. Då kan vi få en chans att rädda Vollsjö station och Pumphuset.

Herr talman! Jag skall kort beröra ett par motioner som jag väckte i januari. I motion 983 har jag yrkat att den regionala tågoch motorvagnstrafiken i Gävleborgs län skall behållas i nuvarande omfattning. Det gäller då sträckorna Gävle-Ockelbo och Bollnäs-Ljusdal. I december förra året meddelade SJ att man skulle dra in ett antal turer på dessa sträckor. Det motiverades med strikt företagsekonomiska argument. Man förklarade att man hade gjort ett antal trafikundersökningar som visade att resandeunderlaget var mycket litet och att trafiken alltså gick med förlust. Självfallet hade man inte tagit hänsyn till miljöoch energikostnader i undersökningarna och i beslutet. Om man hade gjort det, hade motorvagnsturerna kanske visat sig lönsamma. Utskottet säger att det torde ankomma på den för kollektivtrafiken ansvarige länshuvudmannen att ta upp dessa frågor till förhandlingar med SJ. Nu har förhandlingarna ägt rum, och länstrafiken i Gävleborg har mot ersättning till SJ kunnat förhindra att motorvagnsturerna dras in. Det är naturligtvis inte några småbelopp som X-trafik, alltså kommunerna och landstinget i Gävleborgs län, har fått betala till SJ för det här. Jag tycker att det är otillfredsställande att lasta över kostnader på länstrafiken på det sättet. Staten borde bära hela kostnaden. Men när nu en uppgörelse har nåtts, tänker jag inte yrka bifall till motionen. Den andra motionen jag tänkte beröra litet grand är nr 984, som tar upp bandelen Älmhult-Sölvesborg. I motionen yrkas att bandelen i fråga skall överföras till riksnätet, för att på så sätt förhindra en nedläggning. Utskottsmajoriteten avvisar yrkandet, men samtidigt känner väl de ledamöter som kommer från området till att det finns en väldigt stark opinion för att bevara bandelen. Om transportrådet får som det vill — och om jag inte är alldeles fel underrättad — går den sista rälsbussturen den 29 maj. Motionskravet tas upp reservation 7, men även om den reservationen inte skulle få majoritet i kammaren kommer transportrådet inte att få sin vilja fram. Om jag inte är fel underrättad heller på den punkten, har kommunikationsministern för inte så länge sedan varit i trakten och sagt att oavsett vad beslutet blir kommer det inte att ske någon förändring det här året när det gäller trafiken på den bandelen. Jag får väl utgå ifrån att det blir så. Det är bra att kommunikationsministern har sagt detta, men det riktiga är naturligtvis, som jag har sagt i motionen och som upprepas i reservationen, att den här bandelen överförs till riksnätet. Det finns många argument för att så bör ske. Älmhults, Olofströms och Osby kommuner har gjort en egen utredning, som mycket tydligt visar att det är samhällsekonomiskt vettigt att behålla den här bandelen också för persontrafik. Man har dragit några slutsatser i den digra utredningen. I utredningen sägs bl.a.: ”Banans norra del upprustas f. n. för godstrafikens behov” — det gäller sträckan Olofström-Älmhult — ”och kommer att trafikeras med godstrafik även om persontrafiken skulle läggas ned. Därmed följer att de fasta kostnader SJ kan spara på att ställa in persontrafiken på denna del är mycket små. Höjda oljepriser och skärpta miljökrav på transportsektorn kommer att öka betydelsen för järnvägstrafiken i framtiden. Härav följer att de regionalpolitiska aspekterna på järnvägstrafikens bibehållande även på denna sträcka kommer att spela större roll framgent.

Persontrafiken går hela banan och vidare till Kristianstad. Därmed skapas direktresemöjligheter Olofström-Kristianstad samtidigt som Sölvesborg och Bromölla får dubbelt så många fjärrtågsanknytningar. Vidare ges möjlighet för att öppna någon eller några stationer mellan Sölvesborg och Kristianstad.” Det här är några av de slutsatser som den här utredningen har dragit, och jag vill än en gång, trots att Sven Henricsson har gjort det, yrka bifall till reservation 7.

Herr talman! Vid 1979 års trafikpolitiska beslut fastställdes vilken omfattning riksnätet skulle ha och vilka bandelar som skulle ingå i det s.k. ersättningsberättigade nätet. Målet för den statliga trafikpolitiken var då, liksom nu, att ge landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad. I 1979 års beslut slogs även fast att transportrådet och de regionala trafikhuvudmännen skulle ha huvudansvaret för den lönsamhetsprövning av de trafiksvaga bandelarna som skett vart tredje år, liksom även i vad mån en överflyttning av trafiken från järnväg till landsväg kunde vara lämplig på vissa bandelar. I den trafikpolitiska proposition som ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar följs 1979 års beslut upp. Bl. a. fastställs en tidsgräns fram till utgången av 1984, fram till vilken tidpunkt länshuvudmännen har att ta ställning till om de vill ha kvar lokal och regional trafik på järnväg, eller om de finner det mera rationellt och ändamålsenligt att föra över persontrafiken till buss. Vidare föreslås att det ankommer på SJ att rusta upp bandelen till en tillfredsställande standard i de fall länsbolagen skall överta järnvägstrafiken på en ersättningsberättigad bandel. Dessutom kommer en s.k. vägmilsersättning— den som i dag utgår till busstrafiken — att utgå till järnvägstrafik i de fall som länshuvudmännen behåller persontrafiken på järnväg. Detta är positivt och en klar förbättring gentemot 1979 års beslut. Det är alltså transportrådet, tillsammans med länshuvudmännen, som enligt 1979 års beslut har att bedöma utvecklingen på det trafiksvaga bannätet och också avgöra i vad mån någon bandel kan överföras från det ersättningsberättigade bannätet till riksnätet. I motion 1982/83:618 har jag tillsammans med några medmotionärer argumenterat för att riksdagen skulle rekommendera transportrådet att åtminstone när det gäller två av de i Värmland förekommande fyra ersättningsbanorna föra över dessa till riksnätet. Det gäller dels bandelen Kil-Torsby, den s.k. Fryksdalsbanan, dels Värmlandsdelen av inlandsba nan. Eftersom utskottet i sin behandling inte tar upp enskilda bandelar, har motionen avstyrkts. Jag har förståelse för detta och har inte heller något yrkande här i kammaren. Trots detta vill jag till riksdagens protokoll få fört de, enligt min mening, mycket starka skäl som anförts i motionerna för ett överförande till riksnätet, och eftersom utskottet har förordat att inlandsbanan skall undantas från nedläggningsprövning i ett första skede, nöjer jag mig här med att beröra frågan om Fryksdalsbanan. Den största, och kanske f. ö. den enda, motiveringen för att man skall få behålla sin järnväg är att den används. Detta har befolkningen kring Fryksdalsbanan förstått. Kommunerna Kil, Sunne och Torsby har på olika sätt engagerat sig för järnvägen. Bl.a. har det tillsatts en speciell kommunkommitté för Fryksdalsbanan med uppgift att aktualisera och popularisera järnvägen. Affischer och brevmärken, med motivet Sveriges vackraste järnväg, har tryckts och distribuerats och finns på åtskilliga turistbyråer och järnvägsstationer både här i landet och utomlands. Varje år arrangeras Fryksdalsbanans dag, och tågvärdinnor anställs under turistsäsongen på sommaren, för att bara nämna några av aktiviteterna. Kommunerna har också medverkat till att hålla nere kostnaderna för banan genom att köpa upp och sedan sälja som privatbostäder sex stationshus. Därmed har väntsalskostnaderna kunnat nedbringas betydligt. Järnvägspersonalen har också tagit initiativ till upprustning och målning av de befintliga stationshusen, och gardiner och blommor i fönstren är andra bevis på att personalen verkligen slår vakt om sin järnväg och vill skapa trivsel och värme. Detta har uppenbarligen gett resultat. Fryksdalsbanan kan sålunda notera en mycket gynnsam utveckling under de senaste åren. Ökningen av antalet sålda biljetter har från år 1978 fram till år 1981 ökat med 50 26, eller från 20 562 år 1978 till 34 867 år 1981, som är det senaste år från vilket jag har fullständig statistik. Den positiva utvecklingen har fortsatt även 1982. Dessutom har införandet av länskortet medfört en ökning av antalet resande, även om detta inte avspeglar sig i statistiken över antalet sålda biljetter. Den markanta nedgång som riksbanenätet har fått vidkännas under detta år har sålunda inte drabbat Fryksdalsbanan. Jag vill också understryka att Fryksdalen är en mycket attrativ turistbygd och klassas också som primärt rekreationsområde. I den turistiska verksamheten spelar naturligt nog Fryksdalsbanan en mycket stor roll. Det finns alltså alla skäl för ett överförande av Fryksdalsbanan till riksbanenätet. Det är min förhoppning att transportrådet i sin prövning av riksnätets omfattning tar hänsyn till den faktiska utvecklingen av persontrafikens omfattning på Fryksdalsbanan.

Herr talman! Sent i går kväll lyssnade jag på riksradions program Kanalen. I det programmet deltog utskottets ordförande Kurt Hugosson och vice ordföranden Rolf Clarkson. Rolf Clarkson uttalade i programmet att arbetet för att bevara de järnvägar som nu är aktuella är ett utslag av romantik. Men herr vice ordförande i trafikutskottet: Det är inte något utslag av förfalskad romantik eller av någon form av drömmeri, när människor runt om i landet kämpar för sina kommuners existens, för sin bygd. Det är i stället sann realism, när dessa människor känner ansvar för bygden.

Men sådana här påståenden är inte nya. Vi har mött liknande påståenden tidigare, när centern, speciellt på 1960-talet, kämpat mot samhällskoncentration och mot landsbygdens avfolkning. Då fick vi ofta höra att en sådan politik var någonting av landsbygdsromantik och storstadsfientlighet. Vi fick en koncentration, som i många stycken var olycklig. Stora koncentrationer gav stora problem, likaså å andra sidan avfolkningen ute i landet. Den notan har vi ännu icke betalat.

Jag vågar säga att här går moderaterna och socialdemokraterna ini en förening och riktar sin spjutspets mot landsbygden och de små orterna. Det är en landsbygdsfientlig politik. Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar för att vi skall få så bra förhållanden som möjligt över hela landet. Det är att medverka till goda kommunikationer, att det finns även järnvägar och att tågen både stannar vid stationen och har tidtabeller med anpassning till de resandes behov. Kommunikationerna är ju av grundläggande betydelse för näringslivets utveckling. De kommuner som nu drabbas av det beslut majoriteten företräder är kommuner som i dag har problem, det är kommuner där just småindustrin är den företagsform som skall driva utvecklingen framåt. Då behövs bra kommunikationer! I mitt län, Kronobergs län, går tre av de nu aktuella järnvägssträckorna, som berör två olika kommuner: järnvägslinjerna Älmhult-Sölvesborg, Nässjö-Nybro och Växjö-Västervik. Det har varit uppvaktningar från kommunerna, och utskottet har också fått ta del av kommunernas synpunkter och de beräkningar som har gjorts. Uppvidinge kommun berörs av två av dessa järnvägslinjer: Nässjö-Nybro och Växjö-Västervik. Det är en kommun som har inte fullt 11 000 invånare. Den har under senare år drabbats av stora strukturella problem och har svårigheter. Arbetslösheten är den högsta i någon av länets kommuner, den är högre än länsmedeltalet och betydligt högre än riksmedeltalet. Ålders fördelningen är sådan att 23 20 av befolkningen är 65 år eller äldre. Det har hävdats att man här måste anlägga samhällsekonomiska synpunkter. Jag läste i gårdagens Expressen att min bänkkamrat Erik Hovhammar hade sagt så här: ”Som riksdagsman måste jag lägga helhetsperspektivet på frågan — även om jag skulle hamna i konfliktsituation gentemot en del lokala väljare.” Är det ett helhetsperspektiv man använder sig av? Det är ett sektorstänkande man tillämpar i de här frågorna. Man rycker undan en bit och säger att trafiken där inte är lönsam. En annan gång tar man en annan bit — då är det inte ett helhetsperspektiv man arbetar utifrån. De samhällsekonomiska aspekterna hamnar vid sidan om. Moderatledaren Ulf Adelsohn var och talade i min hemkommun Alvesta i tisdags. Han talade om de svaga människorna. Han sade att moderaterna slår vakt om de svaga människorna, och han talade om valfrihet. Detta är vackra fraser komna från den politiska talarstolen. Jag vågar säga att det finns många svaga människor ute i de bygder som just nu är berörda. Om moderatledaren hade förflyttat sig till Uppvidinge kommun i tisdags och träffat de tusentals människor som har ställt upp och begärt att järnvägarna skall vara kvar, hade han också träffat många svaga människor som har behov av de kommunikationer som järnvägarna ger. Vad som nu kommer att beslutas står i bjärt kontrast till de vackra fraser som framförts från talarstolarna. Det har framgått av de undersökningar som gjorts att man inte tar hänsyn till sådana viktiga aspekter som miljöfrågorna, regionalpolitiken och energipolitiken. Man har helt nonchalerat de synpunkter som de kommunala representanterna har fört fram. Frågan måste ställas varför man inte lyssnar på dessa människor som i sin vardag arbetar med de här problemen. De vet hur situationen är. Herr talman! Med de här orden ber jag att få yrka bifall till reservation nr 7 av Claes Elmstedt m.fl.
Herr talman! Strax efter halv ett började denna debatt här i kammaren. Herr Gustavsson från Alvesta seglar nu in när klockan är fem. Han har uppenbarligen inte lyssnat på ett ord av vad som har sagts, och han har uppenbarligen inte en aning om vad som står i trafikutskottets betänkande. Han påstår att jag skulle ha gett uttryck för åsikten att människorna som är engagerade i att försöka slå vakt om persontrafiken på järnvägen skulle vara romantiker. Jag har sagt det helt motsatta, nämligen att jag hyser aktning och respekt för de människor ute i våra bygder som engagerar sig för att skapa en så god trafikpolitik och trafikförsörjning som möjligt. Jag vill säga till herr Gustavsson från Alvesta att det förslag vi har att ta ställning till i dag skulle innebära en förbättring av det trafikpolitiska beslut från 1979 som fattades på basis av ett förslag från en borgerlig regering. Vi stärker nu möjligheterna för länshuvudmännen att bevara persontrafiken på järnvägen genom att staten åtar sig kapitalkostnaderna samt står för infrastrukturen och för kostnaderna för att förstärka och förbättra banorna. Vi fick inget förslag i den här riktningen från centerpartiet när herr Gustavsson från Alvesta satt i regeringen och när Claes Elmstedt var kommunikationsminister. Det är en socialdemokratisk regering som nu lägger fram ett förslag som gör det möjligt att behålla en del av de här järnvägarna. Det är min bestämda uppfattning att det är ute i bygderna, genom ett decentraliserat beslutsfattande, som vi skall låta länshuvudmännen avgöra vilken trafikförsörjning och vilken trafiklösning som är bäst för människorna. Jag trodde att Rune Gustavsson från Alvesta var en anhängare av en decentraliserad politik, men jag förstår av hans inlägg här att han är den verklige centralisten.

Herr talman! Jag vill omedelbart instämma i den kraftiga och berättigade avbasning som Rune Gustavsson nu fick av trafikutskottets ordförande. Vi har faktiskt med kunniga och skickliga företrädare för centern i trafikutskottet, nämligen herrar Torwald och Elmstedt, gått igenom detta system. Vi har kunnat klarlägga det som Kurt Hugosson sade, att detta — om ni betraktar er som specialdestinerade när det gäller att ta hand om glesbygdsintressena — är en förbättring för de intressen som ni så påvert försvarar här. Staten ger nu nya resurser. Det är inte alls fråga om att stimulera till järnvägsnedläggningar, utan det gäller att stimulera till en fördjupad demokratisk beslutsordning ute i landet. Jag tycker att Rune Gustavsson skall visa oss som företräder utskottet den vanliga hövligheten att lyssna på vad som sägs och inte dundra fram, obekant om vad kammaren har hållit på med hela dagen, och läsa upp sina läxor. Det är inte anständigt mot oss. Jag hävdar att Rune Gustavsson på varje punkt i sitt anförande har fel och kommer att ha fel, om han inte lyssnar på sina meningsmotståndare.

Herr talman! Först till herr Clarkson: Jag tycker inte att det var så farligt med avbasningen, för er argumentering var mycket svag. Sedan menade herr Hugosson att jag seglade in här först nu. Men det är ju så att jag inte får ordet förrän talmannen ger mig det. Jag har lyssnat på en ganska stor del av denna debatt i dag. Jag sade också, när jag åberopade Kanalen-debatten i går kväll, att det var Rolf Clarkson som talade om romantik. Jag beskyllde inte Kurt Hugosson för det. Om Kurt Hugosson hade lyssnat den korta stund han satt här inne hade han sluppit att missuppfatta. Ni talar om att det blir en förbättring och att det är demokratiska beslut. Men det är ändå den ekonomiska sidan som är avgörande. Varför uppvakta kommunerna om detta? Vi har gett klara besked om att detta leder till en sak, och det är att järnvägen läggs ner. Herrar Hugosson och Clarkson underkänner helt vad kommunalmännen har redovisat vid sina uppvaktning ar. Jag tror inte att kommunerna har så gott om pengar och att kommunalmännen känner så litet ansvar för den kommunala ekonomin att de kostar på sig resor hit upp till Stockholm, om de inte är ute i ett angeläget ärende.
Herr talman! Om det är så som Rune Gustavsson från Alvesta säger, att han har lyssnat på denna debatt, konstaterar jag att han inte har förstått någonting. ”Den ekonomiska sidan är avgörande” — ja, självfallet.

I många fall kommer de att välja att fortsätta med järnvägstrafik. Kanske i ännu fler fall kommer de att välja bussalternativet, eftersom det från både samhällsekonomiska och servicemässiga utgångspunkter är bättre. Men det valet skall de göra. Det beslutet skall inte vi fatta här i riksdagen. Jag understryker ännu en gång: De ekonomiska möjligheterna förbättras genom dagens beslut. I centerpartiet tog man inget initiativ i den här riktningen under de år man var i regeringsställning och hade möjlighet att göra det.
Herr talman! Det var mycket riktigt jag som under en del av radiodebatten i går använde ordet ”romantiker”. Jag var inte den som först använde det, vilket Rune Gustavsson tydligen tror, utan jag gjorde det i en andra omgång, då jag sade att det faktiskt inte var något fel i att vara romantiker — inte ens i sådana här sammanhang. Att försvara sin bygds intressen och de värden som den har kan inte vara något fel. Jag antydde att jag verkligen hoppades att de som skall föra förhandlingar om dessa frågor ute i regionerna kommer att vara både romantiker och realister.
Herr talman! Kurt Hugosson återkommer med påståendet att jag inte har lyssnat — jag upprepar att jag har gjort det — och sedan beskyller han mig för att inte begripa någonting av det vi diskuterar. Det innebär att inte heller Claes Elmstedt och Rune Torwald, som har deltagit i utskottsbehandlingen och står bakom reservation nr 7, vilken jag har yrkat bifall till, begriper någonting. Sannolikt innebär det också att Kurt Hugosson inte har lyssnat ett dugg på den debatt som förts av Rune Torwald och Claes Elmstedt.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion 1982/83:615 med krav på utbyggnad och elektrifiering av västerdalsbanan — eftersom inlandsbanan särbehandlats finner jag ingen anledning att nu beröra den. Västerdalsbanan är en av de järnvägslinjer som är i stort behov av upprustning. Vissa delar av banan håller mycket låg standard. När det gäller persontrafiken har banan under de senaste åren kunnat notera en ökad resandefrekvens. En upprustning av den skulle enligt min mening medföra ytterligare trafikökning, eftersom denna trafikled går rakt in i den sydligaste fjällvärlden. Det borde vara helt naturligt att åstadkomma en bekväm och förhållandevis snabb kommunikationsförbindelse med järnväg för det stora antalet turister som årligen besöker de södra fjällområdena. Samhället har gjort stora satsningar i det primära rekreationsområde som landets sydligaste fjällvärld utgör, och då borde man också vara beredd och intresserad av att följa upp detta med att skapa bra kommunikationer. Vi socialdemokrater från Dalarna har i motion 615 framfört krav på en elektrifiering, upprustning och utbyggnad av västerdalsbanan. Vi menar att den bör rustas upp och samtidigt kunna införlivas med riksbanenätet. Jag anser att antalet interregionala resenärer på västerdalsbanan är så stort, att banan omedelbart borde överföras till riksbanenätet. Den bör också få större turtäthet när det gäller personförande tåg. En omedelbar upprustning skulle enligt min mening få både trafikpolitisk och regionalpolitisk betydelse och samtidigt ge en omedelbar sysselsättningseffekt. I ett läge med stor arbetslöshet borde en upprustning av västerdalsbanan vara ett bidrag för att skapa arbetstillfällen. En elektrifiering och upprustning av västerdalsbanan skulle ha effekt på både den lokala och regionala arbetsmarknaden. Samtidigt skulle det vara ett bra investeringsobjekt för framtiden. Västerdalsbanan som en bra och effektiv transportled in i den sydligaste fjällvärlden skulle säkert också kunna stimulera ännu fler människor att söka sig till området och för många kunna bli ett alternativ till vistelse på utländska turistorter.

Om nu inte SJ omedelbart tar initiativ när det gäller västerdalsbanan, så borde det från regeringens sida tas omedelbara initiativ. Jag är inte så blåögd att jag anser att varje bana som behandlas i skilda motioner är kvalificerad att överföras till riksbanenätet. Av den anledningen kan jag inte stödja reservationen nr 7, som behandlar bl.a. banan Borlänge-Malung. Jag menar att västerdalsbanan måste vara den mest angelägna banan när det gäller ett överförande av någon bana till riksbanenätet. Men det krävs upprustning, förlängning och elektrifiering av banan. SJ måste förstå att det är en angelägenhet som måste prioriteras mycket högt och att något måste hända mycket snabbt. Kommunerna utefter västerdalsbanans sträckning — Gagnef, Vansbro och Malung — har framfört sitt stora intresse för att banan får vara kvar och rustas upp. Likaså har representanter för Älvdalens kommun uttryckt sitt intresse för att banan borde förlängas och bli till stor nytta för kommunens stora turistverksamhet. Tar ingen annan initiativ till upprustning av västerdalsbanan, hoppas jag regeringen gör det — om inte annat som beredskapsarbete. Herr talman! Jag hoppas på snara åtgärder och vill med det jag här anfört yrka bifall till motionen 1982/83:615.
Herr talman! Det finns ett gammalt ordspråk som säger: För sent skall syndaren vakna. Ove Karlsson och hans medmotionärer begär nu en elektrifiering av västerdalsbanan upp till Sälen. Det finns emellertid ingen räls från Malung till Sälen, och då är det svårt att elektrifiera. Vi var emot beslutet att riva upp rälsen på denna sträcka i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, eftersom vi ansåg att det var samhällsekonomiskt oförsvarbart att inom detta område riva upp en kommunikationsled som skulle ha stor betydelse för turistnäringen i framtiden. Det har ju också visat sig under de gångna åren att vägarna inte kan suga upp det trafikbortfall från järnvägen som nedläggningen åstadkommit. Därför hälsar vi nu med tillfredsställelse att ni slutit upp bakom kravet att återställa rälsen upp till Sälen-Särna och nu sent omsider anser detta samhällsekonomiskt försvarbart. Sedan är det också så, Ove Karlsson, att det under den borgerliga regeringstiden beställdes ett antal moderna bussar, som gjorde det möjligt att få en bättre service för människorna inom detta område. Därmed har också resandefrekvensen ökat. Det är en följd av de åtgärder som de borgerliga regeringarna vidtog.
Herr talman! Jag har i mitt anförande inte nämnt Sälen eller Särna. Jag har bara sagt att vi bör rusta upp banan och förlänga den, så att vi täcker in trafiken till den sydliga fjällvärlden. I och för sig är det då riktigt att banan borde förlängas till Sälen och Särna. Sedan borde vi under den tid det satt borgerliga regeringar ha kunnat förvänta oss de initiativ som Rolf Rämgård nu kräver att den socialdemo kratiska regeringen snabbt skall ta. Vi har under den tid som det suttit borgerliga regeringar haft krav på en förbättrad standard på västerdalsbanan och på en förlängning av banan. Att för dagen bara skylla på vad socialdemokraterna gjort eller inte gjort rimmar illa med att det under sex år tidigare suttit borgerliga regeringar, som inte heller vidtagit dessa åtgärder.
Herr talman! Jag konstaterade här, Ove Karlsson, att faktum är att man rivit upp rälsen till detta viktiga område och att det under de borgerliga regeringarnas tid åstadkoms en renässans när det gäller tågtrafiken och persontrafiken över huvud taget genom en bättre kostnadsfördelning och billigare alternativ för resenärerna. Samtidigt gjorde man beställningar på vagnssidan som möjliggjorde en bättre service. Det har nu också visat sig att folk i större utsträckning än tidigare tar den moderna rälsbussen upp till Malung. Det är en följd av de investeringar som de borgerliga regeringarna gjorde. Det kan man inte komma ifrån. Sedan är det helt klart att vi också tycker att man här borde ha satsat hårdare. Det var ju skillnad i förhållande till det läge som råder i dag, då det är fråga om en nedläggning och en prövning av om banan skall föras över till ersättningsnätet. Med reservation 7 tillgodoses kravet i motionen av Ove Karlsson m.fl. Därför tycker jag att det vore rimligt att Ove Karlsson röstade för den reservationen.
Herr talman! Satsningarna på bättre järnvägsmateriel har vi varit överens om, och där har ni haft vårt stöd — i vissa stycken har socialdemokraterna t.o.m. velat gå längre än den borgerliga regeringen. Det förslag till trafikpolitiskt beslut som lades fram 1979 hade väl förberetts av den socialdemokratiska regering som avgick 1976. Det finns därför ingen anledning för Rolf Rämgård att göra sig alltför bred i det stycket.

Herr talman! Man brukar ju säga att SJ är hela folkets järnväg. Detta är väl litet svårt att tro, när man ser mängden av motioner som berör bandelar av vårt järnvägsnät vilka hotas av nedläggningar och neddragningar. Det är nog på många håll i landet som man framöver kommer att göra en annan tolkning av bokstäverna SJ än statens järnvägar, om inte en förändring sker i trafikpolitiken. Jag har i en motion aktualiserat det s.k. Västerbottenpaketet. I en annan motion har Västerbottens socialdemokratiska ledamöter berört en del av detta paket, nämligen upprustning av järnvägslinjen Hällnäs-Lycksele-Storuman. Det är min mening att i första hand uppehålla mig vid dessa två motioner, och jag hade tänkt börja med den sistnämnda. Motionärerna konstaterar att denna tvärbana är av stor betydelse för Västerbottens inland, i första hand för tunga godstransporter, men att även persontrafiken har ökat i betydelse under de senaste åren. Med hänvisning till den näringspolitiska och regionalpolitiska betydelse som nämnda järnväg har, anser motionärerna det synnerligen oroande att nedslitningen har fått fortgå under lång tid utan att åtgärder för en rejäl upprustning har kommit till stånd. Motionärerna anser att omedelbara insatser måste vidtas för att förbättra dess standard. Därför anser motionärerna att riksdagen bör uttala sig för att en upprustning av järnvägen Hällnäs-Lycksele-Storuman snarast kommer till stånd. Jag vill verkligen understryka det allvarliga i de bedömanden som görs om konsekvenserna av ett upphörande av personbefordran på t.ex. bandelen Storuman-Hällnäs. Enligt den senaste trafikräkningen på den bandelen, vilken gjordes i mars i år, blev resultatet 223 resande per dag. Om man skall bedöma möjligheterna för en sådan bandel, är det ju inte till fyllest att enbart undersöka antalet resande. Man bör ju också undersöka vilka möjligheter som kan finnas för att öka underlaget. Här finns det, enligt min mening, vissa möjligheter om bara viljan finns. Exempelvis går en landsvägsbuss parallellt med järnvägen sträckan Storuman-Lycksele med gymnasieelever som resenärer. Det handlar om 120 elever, och skillnaden i avgångstid buss-järnväg är tio minuter. Det finns alltså möjligheter till en bättre samordning av persontransporterna, och detta då till den spårbundna trafikens fördel. Det handlar till mycket stor del om att på ett riktigt sätt marknadsföra trafiktjänsterna och att organisera ett vettigt trafiksystem. Jag vill i det här sammanhanget visa en bild över trafikutvecklingen på dessa tvärbanor. På 1950-talet hade man där ungefär 300 000 bruttoton bankilometer. År 1980 är man uppe i 800000 ton på tvärbanorna Arvidsjaur-Jörn, Storuman-Hällnäs. Då det gäller bandelen Hoting-Forsmo är den sista delen av kurvan på bilden uppgjord efter vad man anser kommer att överföras i form av timmertransporter. Det känns litet underligt att diskutera frågor om prövningar av järnvägslinjer, när man ser en sådan kurva. Vilket företag skulle börja diskutera en nedläggning, om man hade en motsvarande kurva på väggen? Som jag förut nämnde innefattas bandelen Hällnäs-Storuman i det s.k. Västerbottenpaketet, vilket jag i min motion mycket kort har redogjort för. Detta borde rimligen medföra att åtgärder omgående kom till stånd. Inte minst borde detta bli fallet med hänsyn till vad som sagts från socialdemokraternas sida förra året och det ställningstagande som då gjordes. Detta skall jag avslutningsvis återkomma till. Herr talman! I min motion refererar jag till en arbetsgrupp inom Statsanställdas förbund, sektion järnväg, i Västerbotten. Denna arbetsgrupp har arbetat med frågor rörande ”SJ:s framtida utveckling och verksamhet i Västerbotten”. Målsättningen var att utarbeta ett material för förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder inom Västerbottens län, ett s.k. Västerbottenpaket. Förebilden för gruppens arbete var det Norrbottenpaket som SJ tilldelades 1979 för att stimulera sysselsättningen i Norrbotten. Nr 139 Effekterna av detta Norrbottenpaket har varit mycket positiva, vilket arbetsgruppen i Vännäs kan intyga. Det kan nämnas att förutom att SJ förrekryterade 116 personer, har de olika objekten gett många sysselsättning. Arbetsuppgifterna har varit av skilda slag, och sysselsättningen har haft ett brett spektrum vad beträffar yrkeskategorier. Slutsatser som kan dras av detta Norrbottenpaket är att det är mycket väl använda pengar och att det har varit till stor nytta. antagit ett investeringsprogram som innebär att investeringarna skall öka med 5 9 per år i fast pris, t.o.m. budgetåret 1985 86 kan nu föreliggande planer inte betraktas som speciellt offensiva. En grundläggande förutsättning för varje region som vill satsa på industriell förnyelse och utveckling är att infrastrukturen håller godtagbar standard. Strukturförändringen beträffande råvaruförsörjningen för Västerbottens näringsliv, speciellt för skogsråvaran, när flottningen har upphört, ställer stora krav på ett väl fungerande transportsystem. Med tanke på den strategiska betydelse som järnvägen har i detta system, innebär förslagen i det här Västerbottenpaketet dels förbättringar i länets infrastruktur, dels en ökning av sysselsättningen inom länet. Jag vill också i detta sammanhang understryka det vettiga i att våra järnvägar används, dels för godstransporter, dels för personbefordran. De planer som finns på att skilja dessa åt måste med bestämdhet tillbakavisas. Enligt min mening kan ett sådant system endast ses som ett första steg mot en nedläggning och som ett slöseri med samhälleliga resurser. Åtgärdspaketet från SJ-facken i Vännäs aktualiserades i riksdagen även under förra riksmötet, genom motioner från socialdemokraterna och vpk. Det har heller inte — i olika sammanhang — saknats beröm och goda vitsord om detta åtgärdspaket och det arbete som SJ-facken har gjort. Jag vill gärna citera vad dåvarande riksdagman Bertil Zachrisson sade vid sitt besök i Vännäs i januari i förra året: ”Vännäsprojektet är som sagt intressant och mycket tilltalande i alla dess enskildheter och påminner till en del om en tidigare lyckad satsning på vägbyggnadssidan. Vännäsförslaget borde kunna bli politiskt gångbart, då det innehåller många kvalitativt goda effekter, såväl på SJ:s egen sysselsättning som för entreprenadföretags sysselsättning, och därtill leder det fram till många transportekonomiska fördelar, inte minst för industrin. Alltsammans är goda argument för att det här är ett förslag som vi måste ge en politisk prövning.” Vid förra årets kammarbehandling av anslaget till järnvägar m.m. gjordes en uppföljning genom en socialdemokratisk reservation. Jag vill också här citera vad som sades i reservationen om Västerbottenpaketet: 86 grundlig inventering av möjliga investeringsobjekt. Med utgångspunkt i järnvägens strategiska betydelse i länets transportsystem har de bl.a. lagt fram förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder på järnvägsområdet inom länet. I detta ”Västerbottenpaket” finns en rad intressanta investeringsobjekt, bl.a. förslag till upprustning och omläggning av bandelar som i första hand tar sikte på skogsindustrins transportbehov. Regeringen bör se till att utredningsmaterialet gås igenom inom SJ så att det kan ligga till grund för statsmakternas bedömningar av framtida investeringsbehov. Vidare bör den arbetsmetod som använts av de SJ-anställda kunna tjäna som modell för liknande inventeringar i andra delar av landet. Regeringen bör uppdra åt SJ att tillsammas med de anställda vidareutveckla det beslutsunderlag som tagits fram inom Västerbotten.” Denna reservation stöddes av vårt parti i omröstningen, vilket betydde att frågan avgjordes med den då vanliga enda borgerliga rösten. Den här omröstningen blev flitigt omnämnd i valrörelsen i Västerbotten. Det skedde i artiklar, i valprogram och på otaliga valmöten, där de borgerliga ledamöterna i länet pressades för att de inte röstade med reservationen. Ja, agitationen fördes så intensivt att många människor fick den uppfattningen att en seger för reservationen skulle betyda att detta åtgärdspaket omedelbart skulle kunna startas. Nu har vi en ny majoritet här i kammaren, vilket rimligen borde ha betytt att frågan om detta åtgärdspaket förts ett stycke framåt. Men så blir det tydligen inte. Utskottsmajoriteten — vilket är alla partier utom vpk — nöjer sig nu med att utskottet ”förutsätter att behovet av dessa investeringar ingående prövas och finner därför ingen anledning för riksdagen att uttala sig härom”. Herr talman! Vad har hänt mellan förra årets bestämda uppdrag till regeringen från reservanternas sida och årets skrivning i utskottet? Det är inte bara jag som står undrande inför detta — det gör de anställda i Vännäs och de människor i Västerbotten som med stort intresse följde den debatt som fördes efter förra årets behandling i kammaren. Nu är inte Arne Nygren närvarande här i kammaren. Men i centrum för denna debatt stod Arne Nygren. Efter valet har jag inte lyckats se ett enda uttalande eller en enda artikel från Arne Nygrens sida i den här frågan. Jag undrar än en gång: Vad är det som har hänt? Har jag möjligen misstolkat innebörden av Bertil Zachrissons uttalande att ”Vännäsförslaget borde kunna bli politiskt gångbart”? Nu har vi för en tid sedan sett i lokaltidningen att Arne Nygren skötte ”försvaret” i fråga om järnvägstrafiken när den behandlades på socialdemokraternas kongress i länet. Debatten slutade med att socialdemokraterna i Västerbotten skall fortsätta att arbeta för att nuvarande järnvägstrafik i länet inte bara blir kvar utan också utvecklas och att de fackliga kraven på en upprustning av järnvägsnätet skall drivas på. De socialdemokratiska ledamöterna i riksdagen skall också verka för att bandelarna Hällnäs-Storuman och Jörn-Arvidsjaur tillförs riksnätet. Detta har nu de socialdemokratiska ledamöterna från Västerbotten möjlighet att i konkret handling följa i den kommande omröstningen genom att rösta på vpk-reservationerna. Jag vill än en gång erinra om att deras egen motion täcks in i reservation nr 10. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna av vpk.

Herr talman! Tågen är ett trevligt inslag i vår svenska landsbygdsbild, och det är med mycket stark känsla man konstaterar att många av våra järnvägslinjer kommer att läggas ned inom en snar framtid. Nu är det ju så, att tågen inte bara är ett trevligt inslag i vår svenska landsbygd, utan de fyller också ett stort behov i det kollektiva åkandet och som fraktforslare. De frågor som jag vill ta upp i mitt anförande gäller bandelen Lysekil-Munkedal i Bohuslän, pendeltågstrafiken Alingsås-Göteborg och upprättande av pendeltågstrafik Kungsbacka-Göteborg. Persontrafiken på bandelen Lysekil-Munkedal lades ned kring månadsskiftet septemberoktober 1981. Motiveringen var att banan nu skulle rustas upp med bl.a. 10 milj.kr. från AMS samt lika mycket från SJ. Så håller nu också på att ske, och upprustningen skall i det närmaste vara avslutad. Under 1983 skall alltså bandelens öde avgöras. Många innevånare omkring denna bandel samt kommunoch rikspolitiker har under många år lagt ned mycken kraft på att få ett klart besked om hur det skall bli med deras bandel och om persontrafiken skall fortsätta att fungera. Bandelen har ett gott underlag för att även i fortsättningen få ha kvar sin status som järnväg med persontrafik — detta inte bara med tanke på den ordinarie trafiken utan kanske också med tanke på den förhöjning av kollektivt åkande som ofta uppstår i samband med sommarmånadernas ökande boende i dessa trakter. Banan är också elektrifierad, vilket givetvis är en stor fördel ur energisynpunkt och i miljöhänseende i förhållande till den busstrafik som insatts som ersättning och som belastar de förut hårt trafikerade vägarna. Givetvis betyder det oerhört mycket för de kommuner som berörs av denna bandel att inte bara godstrafiken utan också persontrafiken fungerar väl, så att innevånarna känner att det är motiverat att åka kollektivt. Det är ju trots allt detta vi vill att de skall göra i så stor utsträckning som möjligt. Då är det också vår skyldighet att se till att de kan åka kollektivt och att vi utnyttjar de resurser vi har för detta. Jag vill därför, herr talman, i enlighet med min motion 1982/83:621, yrka att riksdagen skall besluta ge regeringen till känna att persontrafiken på järnvägslinjen bör återupptas efter slutförandet av nu pågående upprustning. Vi anser att behovet av en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik inom Göteborgs storregion har blivit alltmer märkbart de senaste åren. Allt fler personer börjar återgå till att anlita den samordnade trafik som Göteborgsregionens Lokaltrafik bedriver. Antalet resande har ökat speciellt från de yttre kommunerna, detta framför allt genom arbetsresor. Intresset för pendeltågstrafik har därigenom ökat. I dag finns en fungerande trafik mellan Göteborg och Alingsås, som har utvärderats och visat sig fungera väl trots att vagnparken är sliten. Avtalet för denna pendelsträcka utgår 1985. Fortsatt trafik kan äventyras på grund av för stora krav från statsmakterna, vilket skulle göra att man tvingar ut resenärerna som trafikanter på våra vägar igen. Avtalsförhandlingar håller nu på att genomföras. Jag hoppas att resultatet skall bli så bra för kommunerna, att trafiken kan upprätthållas på ett för de åkande fördelaktigt sätt och att trafiken kan fortsätta efter avtalets utgång. Beträffande Kungsbacka-Göteborg och Stenungsund-Göteborg har undersökningar tidigare gjorts. Tekniska svårigheter finns med nuvarande sträckning av enkelspår, men de är möjliga att klara av. Även på dessa sträckor finns en stor skara människor, som varje dag söker sig in till storstaden för att arbeta eller gå i skola. Vi måste se till att dessa människor får en klar förbättring i möjligheten att ta sig från och till sin hemort — med hänsyn tagen också till miljö, trafiksäkerhet och ekonomiska fördelar för både de åkande och samhället i dess helhet. Därför bör snarast göras en utredning och utvärdering av de stora fördelar som det innebär för samhället att upprätta pendeltågstrafik på här nämnda bansträckor. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört vill jag yrka bifall till motionerna 1982 83:1428.

Herr talman! Bl. a. med anledning av de beslut som riksdagen fattade 1979 har frågorna om nedläggning och förändring av järnvägslinjers kategoritillhörighet varit föremål för omfattande intresse och debatt. I frågor av denna art är det lätt att känslorna upprörs. Det är också lätt att framföra kritik, och det har en del av dagens debatt visat. De här möjligheterna utnyttjas också i den regionala och lokala debatten i sådana här frågor. Det system som nu fungerar när det gäller utredningar, kontakter och utvärderingar kan och bör diskuteras. Det finns säkert anledningar att företa en del förändringar bl.a. i de rutiner som gäller. Jag vill dock, herr talman, uttala mitt fulla förtroende för det arbete som transportrådet och dess ledning fullgör i dessa mycket besvärliga frågor. Med Erik Wärnberg och Anders Dahlgren som första namn och i övrigt representanter från samtliga partier i Östergötlands och Kalmar län som undertecknare har det väckts en motion, nr 1982 Säby överförs till riksbanenätet. Jag vill, herr talman, anföra några motiv för motionärernas yrkanden. Jag vill deklarera den grundläggande inställningen att staten måste påta sig ett ekonomiskt ansvar för järnvägstrafik. Det är självklart och naturligt att en region av Västerviks storlek har järnvägsanknytning till stambanan och riksnätet. Om persontrafiken på banan Växjö-Västervik nedläggs, är det därför ett oeftergivligt krav att järnvägen Bjärka/Säby-Västervik förs till riksnätet. Bandelen ger norra delen av Kalmar län och södra delen av Östergötlands län den naturliga och enda anknytningen till riksnätet. Västerviks hamn är en av länets tre mera betydande hamnar och kan ta emot fartyg på upp till ca 30 000 ton. Hamnens möjligheter att fungera för de transportkunder som har Västervik som närmaste hamn är beroende av att landkommunikationerna är väl utbyggda. Även i detta sammanhang har järnvägen Bjärka/Säby-Västervik stor betydelse. Flera av tätorterna i trafikområdet domineras av en industri. Orterna fyller viktiga funktioner som serviceorter för den befolkning som bor i trafikområdet. De regionalekonomiska konsekvenserna av en eventuell nedläggning av all järnvägstrafik i området skulle också med all sannolikhet bli mycket kännbara för samhället. Kommunens långsiktiga planering skulle försvåras av en total järnvägsnedläggning. Västerviksregionen har ett starkt samband med Linköping, bl.a. genom regionsjukhuset och universitetet där. Många studenter från Kalmar län bedriver dessutom sina studier vid Linköpings universitet. Västerviksområdet är dessutom ett attraktivt fritidsområde, som skapar resor från hela Mellansverige. Det är också ett av landets särskilt utpekade primära rekreationsområden, dit statliga insatser skall prioriteras enligt tidigare riksdagsbeslut. På sikt är här att vänta en betydande ökning i resandet. För Gotlands län och för kustområdet är turisttrafiken av väsentlig betydelse. Järnvägstrafiken, som i denna del består av långväga interregionalt resande, bidrar väsentligt till den färjetrafik som bedrivs mellan Västervik och Gotland. En förutsättning för att området skall kunna ta emot turister från övriga delar av landet är att kommunikationerna är väl utbyggda. Järnvägen Bjärka/Säby-Västervik fyller också i detta sammanhang en viktig funktion. Om såväl linjen Växjö-Västervik som linjen Bjärka Säby-Västervik är att banans standard är mycket god och inte kräver några större investeringar för fortsatt drift. Däremot bör SJ undersöka möjligheterna till rationaliseringar längs banan i syfte att minska driftkostnaderna. Jag noterar att regeringen i budgetpropositionen säger: ”Föredraganden bortser inte från möjligheten att transportrådets beredning av dessa frågor kan resultera i förslag från rådet att ytterligare någon bandel bör överföras till riksnätet.” Trafikutskottet har i sin behandling av ärendet understrukit denna passus i propositionen. Utskottet avstyrker inte motionerna som behandlar eventuellt överförande till riksbanenätet utan föreslår i stället att motionerna lämnas utan åtgärder. När det gäller bandelen Bjärka/Säby-Västervik pågår f. n. utredningar. Jag hyser tillförsikt när det gäller bandelens möjlighet att hänföras till riksbanenätet. De motiv som jag anfört och en rad andra faktorer — icke minst försvarsoch beredskapsmässiga — är av sådan art att jag tror att min tillförsikt är välgrundad. Med hänvisning till min redovisade övertygelse yrkar jag härmed bifall, herr talman, till motion 1982/83:624.

Herr talman! Skall nedlagda järnvägslinjer bli cykelvägar, eller skall spåren finnas kvar för museiändamål? Därom tvistar socialdemokrater och moderater i Skaraborgs län. De båda partierna har nämligen det gemensamt att de är ljumt intresserade av personoch godstrafik på järnvägarna. I ett län som vårt — det mest decentraliserade i landet — har självfallet järnvägsförbindelserna en särskild betydelse. De är förutsättningen för ett väl differentierat och spritt näringsliv. I framtiden kommer detta trafikmedel att bli än attraktivare som transportalternativ eftersom järnvägstrafiken är både miljövänlig och energisnål. Den drar endast en sjundedel av den energi som åtgår till landsvägstransporter. Järnvägar har dessutom fördelar ur trafiksäkerhetssynpunkt. De bör vara stommen i trafiknätet. Redan vid 1979 års trafikpolitiska beslut stred centerpartiet för att de banor som då var i trafik skulle tillhöra riksnätet och därmed få en rättvis del av upprustningen. Socialdemokraternas och moderaternas motstånd mot detta har gjort att Skaraborgs järnvägsnät nu är allvarligt hotat. För ossi centern är det självklart att i stället för denna järnvägsfientliga och landsbygdsfientliga inställning bör det ske en offensiv satsning också på linjer som inte tillhör stambanenätet. Vi kan visa exempel från Skaraborg på att det finns möjligheter till förbättringar. Hos oss gäller länskortet också på tåg. Resandet har på 17 månader ökat med inte mindre än 213 26. Det visar att det går att öka resandefrekvensen och göra både företagsekonomiska och samhällsekonomiska vinster. Genom upprustning och bättre marknadsföring kan järnvägen konkurrera framgångsrikt med andra transportmedel. Eftersträvar man däremot att lägga ned järnvägslinjer, gör man som socialdemokrater och moderater vill, dvs. om järnvägen läggs ned och ersätts med buss, får man bidrag, annars inte. Fast efter fem år upphör det bidrag som motsvarar beräknad förlust vid fortsatt järnvägstrafik. I centermotionen 971 från Skaraborg vill vi att järnvägslinjerna Skövde-Karlsborg, Falköping-Landeryd, Gårdsjö-Håkantorp och Forshem-Götene-Nossebro skall tillhöra riksnätet och ges en upprustning. För den senare delen, som nu är smalspårig, framhåller vi möjligheten att införa ett nytt system, det s.k. rullbockssystemet, för överföring till normalspår. Majoriteten i utskottet avvisar samtliga motionskrav. I reservation nr 7 däremot, som utskottets centerledamöter står bakom, tillgodoses våra önskemål om att de nämnda bandelarna skall ingå i riksnätet. Det innebär då samtidigt krav på att dessa banor skall rustas upp. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 7 och i övrigt de reservationer som centerledamöterna står bakom. Jag konstaterar slutligen att samtliga Skaraborgs socialdemokratiska ledamöter i motion 1069 i siffror visat att starka skäl talar för att järnvägen Karlsborg-Skövde överförs till riksnätet. De kräver därför att så sker. Då utskottets socialdemokratiska ledamöter inte vill tillstyrka motionskravet, torde det innebära att våra socialdemokratiska kolleger från länet måste rösta på centerreservationen.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande 1982/83:15 behandlar bl.a. ett överförande av vissa av SJ:s bandelar till annan huvudman, nämligen länstrafikbolagen. Enligt utskottet är det naturligt att en huvudman ansvarar för all persontrafik inom regionen, oavsett om den sker med tåg eller med buss.

I såväl propositionen som utskottsbetänkandet framhålls att grundprincipen för dessa förhandlingar skall vara att en överenskommelse om skälig ersättning till SJ skall komma till stånd. I detta sammanhang pekar utskottet även på att resurser skall ställas till SJ:s förfogande för att SJ skall kunna upprätthålla standarden på den bandel som skall vara kvar. Herr talman! Detta var litet om vad utskottet har sagt. Så några ord om persontrafiken på bandelen Jönköping-Vaggeryd. Länstrafikbolaget gjorde i samband med att bolaget bildades 1980 en utredning om resefrekvensen på bandelen. År 1982 gjordes en förnyad mätning, och då konstaterades att nästan en fördubbling hade skett och att denna tendens sannolikt kommer att förstärkas ytterligare. Detta skulle vara skäl nog för att behålla den här linjen. Utskottsbetänkandet och Länstrafikbolagets utredning gör att vi för vår del förutsätter att personbefordran på bandelen Jönköping-Vaggeryd kan bibehållas. Herr talman! Med anledning av denna förutsättning vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande 1982/83:15.

Herr talman! Trafikutskottet har i sitt betänkande 1982/83:15 redovisat en motionsslakt av en omfattning som troligen skulle stå sig väl i Guinness rekordbok. Det mycket stora antalet motioner — 81 stycken — visar att det rör sig på folkdjupet när det gäller dessa frågor, och bakom de flesta motionerna finns ett brett folkligt engagemang. Bland de motioner som behandlas i betänkandet är två centermotioner — 1982 83:2128 i motsvarande del — om Öresundsförbindelserna. Denna fråga är en stor fråga för sig, som därför borde behandlats i sitt särskilda sammanhang. Motionerna har emellertid anknytning till den spårbundna trafiken och det är, såvitt jag förstår, därför de behandlas i detta betänkande.

Vi har länge fått vänja oss vid att leva med ständiga uppskov med beslut i frågorna om Öresundsförbindelserna, och det tycks vi få göra en god tid framöver också. Detta gäller såväl brofrågan som färjeförbindelserna, eftersom de hänger så intimt samman. Det är mycket otillfredsställande att vi så här länge skall behöva dras med en sådan situation. När den nye kommunikationsministern tillträdde i höstas, lovade han att snabbt ta itu med dessa frågor och aviserade att en uppdatering av tidigare utredningsmaterial skulle ligga klar strax efter nyår. Därefter skulle han träffa sin danske kollega för överläggningar. Nu aviseras uppdateringen vara klar först någon gång i höst. Det tycks nu vara så — att döma av en spalt i Sydsvenska Dagbladet i lördags - att de båda kommunikationsministrarna leker någon slags ofrivillig kurragömmalek med varandra ända sedan i höstas. Bl. a. har olyckligtvis sjukdom funnits med i bilden på båda sidor. Denna vecka är den danske kommunikationsministern i Stockholm, men nu är Curt Boström sjukskriven. Jag vill, herr talman, uttrycka en förhoppning om kommunikationsministerns snara tillfrisknande, så att han och hans danske kollega kan ta itu med de här frågorna med friska krafter. När det gäller brofrågan, så har vi under vintern och våren haft en och annan febertopp i debatten. Det har mest varit i samband med att lokala brosupporters slagit på trumman, nu senast i 1 maj-talen. Annars tycks temperaturen ha sänkts märkbart bland broanhängarna. Det är bl.a. värt att notera att en klar majoritet vid socialdemokraternas Skånekongress tog avstånd från ett brobygge och i stället vill satsa på färjetrafiken. Det senaste ställningstagandet från dansk sida är att majoriteten inom det danska trafikutskottet för någon vecka sedan gick emot ett brobygge över Stora Bält för att i stället satsa på nya och större färjor. Därmed finns givetvis inte heller stöd från det hållet för en bro Malmö-Köpenhamn. De beslut jag här har relaterat och som går i den riktning vi inom centern förespråkar bör kunna sätta litet råg i ryggen på dem som planerar för att utveckla färjetrafiken. Detta trots att berörda regeringar dröjer med att förelägga sina resp. parlament underlag för beslut. Vi får således fortsätta ett tag till att leva med ovissheten om Öresundsförbindelsernas framtida utformning. Men ett är säkert; vi inom centern återkommer i frågan och arbetar vidare med den målsättning vi angett i våra motioner: Ja till utveckling av färjetrafiken — nej till en Öresundsbro! Utöver de motioner jag här berört har vi centerledamöter från Malmöhus län väckt två motioner som berör järnvägstrafiken. I motion 1982/83:2128 — med motivering i motion 2126 — påtalar vi nödvändigheten och betydelsen av elektrifiering av järnvägen Malmö-Ystad. Elektrifiering av denna bana skulle betyda mycket dels för Ystads utveckling, dels för utvecklingen av förbindelserna med Polen och Östeuropa. Därmed skulle den också främja en regional balans. Godstrafikmängden är i dag av sådan omfattning att det nära nog är lönsamt med en elektrifiering av järnvägslinjen. En förbättring av persontrafikservicen med pendeltrafik skulle sannolikt skapa underlag för att göra denna järnvägslinje lönsam. Det borde här finnas förutsättningar att skapa en ekonomisk bärkraftig linje i samverkan mellan SJ och länstrafikhuvudmannen. I detta sammanhang kan det vara värt att notera att länsstyrelsen i Malmöhus län i dagarna i ett yttrande till Sydöstra Skånes kommunalförbund förordat en sådan satsning, i huvudsak med de motiv vi motionärer anfört i motionen. Länsstyrelsen framhåller särskilt att nu aktuella investeringsoch kostnadskalkyler inte bör belastas med kostnader som uppstått för SJ på grund av tidigare satsningar inom SJ som inte gett avkastning. Även om inte riksdagen fattar beslut i enskilda investeringsärenden, är det både nödvändigt och angeläget att här i riksdagen understryka vikten av att SJ tar sitt ansvar och ser till att en upprustning och elektrifiering av järnvägslinjen Malmö-Ystad snarast sker. Även om länshuvudmännen har sitt ansvar, har fortfarande SJ:s inställning och attityd nära nog avgörande inflytande. I motion 1982/83:613 anför vi starka skäl för att man skall återuppta persontrafik på linjen Malmö-Sjöbo. I dag bedriver SJ relativt tung godstrafik på sträckan Malmö-Staffanstorp, och denna bandel är i relativt gott skick. Sträckan i övrigt fram till Sjöbo trafikeras däremot inte. För återupptagande av persontrafiken på denna sträcka torde erforderliga upprustningskostnader uppgå till ca 5 milj.kr. i dagens penningvärde och med utgångspunkt i länsstyrelsens tidigare beräkningar. Vid utsträckning till Tomelilla tillkommer ytterligare ett par miljoner. Dessa 5 miljoner för sträckan Staffanstorp-Sjöbo skall vi sätta i relation till de ca 70 milj.kr. i dagens penningvärde som den av vägverket projekterade 13 km långa motortrafikleden Malmö-Staffanstorp kommer att kosta. Denna samsyn måste vi ha när vi har att ta ställning till investeringar för trafiken. Från de folkrika tätorterna på sträckan Malmö-Sjöbo har vi i dag en mycket omfattande landsvägspendling som, till en rimlig kostnad, i betydande omfattning skulle kunna föras över till pendeltåg. Dessutom finns där ett ökat underlag för godstrafik. Pengar för onödiga och dyra vägprojekt borde i stället satsas på järnvägstrafik, i synnerhet när det kan göras med de realistiska motiv som vi har anfört i våra motioner. Med en sådan omprioritering skulle vi verksamt bidra till att eliminera ett sådant vägprojekt som det jag här har gett exempel på. Herr talman! Jag har inget yrkande, men vi kommer från centerhåll att fortsätta att bevaka dessa frågor för att ta till vara alla möjligheter till förverkligande av vårt mål.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 15 finns många synpunkter och åsikter om vår järnvägspolitik. Många ledamöter har lämnat in motioner om någon bandel som för dem känns viktig. Fryksdalsbanan — också benämnd Sveriges vackraste järnväg — är bara en liten del av vårt stora järnvägsnät. Ändå betyder den så mycket för de människor som bor i den landsända den berör. Folk som bor i en glesbygd som en gång var mer befolkad, som en gång gav folket utkomstmöjligheter i hemorten men där man tvingats se en negativ utveckling, är oerhört beroende av att åtminstone kunna ta sig dit. Fryksdalsbanan ger denna möjlighet. Den har t.o.m. haft en mycket gynnsam utveckling vad gäller persontrafiken de senaste åren. Allt fler har kommit underfund med att järnvägen erbjuder en möjlighet, att man inte alltid måste använda bilen. Givetvis har införandet av länskort i Värmland bidragit till detta, och utvecklingen är nu positiv. En speciell kommitté för Fryksdalsbanans bevarande har också bildats. I den finns representanter för de olika kommuner som finns längs bandelen. Människorna i en glesbygd har ofta en svår situation när det gäller att kunna utnyttja kollektiva transportmedel. Oregelbundna arbetstider och glest mellan stugorna gör att bilen tyvärr ofta måste bli ett alternativ. När det nu ändå visar sig att, som jag nämnde tidigare, Fryksdalsbanan verkligen är bra utnyttjad, är det ju av största vikt att den lever kvar utan att man känner hotet om nedläggning. Även för turismen är ”Sveriges vackraste järnväg” av vikt. Många semesterfirare njuter någon timmes avkoppling, och de tågvärdinnor som sommartid är med på tågen är också de ett positivt inslag. För en glesbygd är ju turismen ett viktigt komplement, och varje detalj som kan inverka positivt på denna är värdefull. För många ungdomar som ännu inte har uppnått körkortsåldern är Fryksdalsbanan också ett alternativ. Kanske är den ett sätt att visa vår ungdom, som i dag tyvärr ofta vill vara bilburen, att det finns möjligheter att komma fram utan den många gånger både dyra och miljöfientliga bilen. En annan järnvägslinje, Nordmark-Klarälvens järnväg, NKIJ, svarade fram till 1964 för en livlig persontrafik. Linjen sträcker sig från Hagfors via Munkfors, Deje, Forshaga och Karlstad till Skoghall. Persontrafiken på denna sträcka lades ned 1964, och detta fick givetvis negativa verkningar för den berörda delen av Värmland. Kommunerna längs banan har krävt att persontrafiken skall återupptas. Planer har funnits på att riva upp rälsen mellan Deje och Karlstad, alternativt lägga NKIJ i ”malpåse”. Länsstyrelsen i Värmlands län har gjort en utredning, där man har kommit fram till att NKIJ-banan bör bevaras så att trafiken kan tas upp, men att det f. n. inte är aktuellt att återuppta vare sig personeller godstrafik på sträckan Deje-Karlstad. Detta torde väl i realiteten betyda att någon upprivning av rälsen inte sker, och detta i sin tur att järnvägslinjen i sin helhet finns kvar. Med sträckan oförstörd finns också möjligheten att återuppta persontrafiken. NKIJ-banan betyder liksom Fryksdalsbanan mycket för människorna i dessa bygder. Det kommer säkert att finnas anledning att återkomma till den här frågan.

Herr talman! Det är inte vart år som det byggs en ny järnvägsstation i vårt land. I Jönköping pågår f. n. byggande av ett nytt stationshus och ombyggnad av spår, perrong och tillhörande gatuområde. Denna gemensamma satsning av SJ och Jönköpings kommun på järnvägen kostar totalt 55-60 miljoner. Det nybyggda stationshuset och det ombyggda spårområdet skall förbättra servicen för de tågresande till och från Jönköping. Från Jönköping utgår banor mot Falköping, Nässjö och Vaggeryd. Samtliga tre bansträckningars framtid kommer att påverkas negativt om riksdagen i dag följer utskottsmajoritetens förslag. Det skulle verkligen vara beklagligt, med tanke på den stora satsning som nu sker i Jönköping. Regeringen och majoriteten i trafikutskottet vill flytta bandelarna Jönköping-Falköping och Jönköping-Nässjö från affärsbanenätet till det ersättningsberättigade nätet. De långsiktiga effekterna av ett sådant beslut har tidigare kommenterats i debatten av centerns företrädare i trafikutskottet. Jag nöjer mig därför, herr talman, med att på den här punkten yrka bifall till reservation 3, som innebär ett avslag på propositionens förslag om en överflyttning. Jag skall i stället ägna huvuddelen av mitt anförande åt järnvägen Jönköping-Vaggeryd. Denna bandel kom i samband med det olyckliga trafikpolitiska beslutet 1979 att hamna utanför riksnätet och fördes till den grupp av banor där den fortsatta persontrafiken skulle prövas. I propositio nen inför riksdagsbeslutet 1979 karakteriserades dessa banor på följande sätt: Resandeutvecklingen hade varit klart vikande under senare år. Resorna på banan görs över korta avstånd, och linjen kan inte sägas utgöra någon betydelsefull länk i det interregionala järnvägsnätet. Järnvägen Jönköping-Vaggeryd uppfyller mycket dåligt dessa tre kriterier. Banan, som är 35 km, sammanbinder länets största tätortsområde med Vaggeryd. Den går i Jönköpings kommun genom ett mer eller mindre sammanhängande tätortsområde och passerar tätorterna Norrahammar, Taberg, Månsarp och Byarum. I samtliga dessa tätorter har betydande nybyggnation skett under senare år. Banan har regional betydelse eftersom den ansluter till Nässjö-Halmstadsbanan i Vaggeryd. Resande från Värnamo och länets sydvästra delar kan därigenom nå länets centralort med tåg. Banan ingår också som en deli linjen Jönköping-Halmstad. Den bör därför enligt centerns uppfattning behandlas på samma sätt som banan Nässjö-Halmstad, som i dag ingår i riksnätet. Resandeutvecklingen på banan har under senare år varit mycket positiv. Antalet resor per dag har ökat från ca 200 i mars 1980 till ca 300 i september 1982 - en ökning med 50 26. Resandet har fortsatt att öka ytterligare i år, så att man bl.a. på morgonturen inte längre har plats för alla i motorvagnen utan måste ordna med sidotrafik. Att länskortet gäller också på järnväg har säkert haft stor betydelse för denna resandeutveckling. Den arbetspendling som i dag förekommer på banan från Vaggeryd till Jönköping kan förväntas öka efter sommaren på grund av att sysselsättningsläget i Vaggeryd försämras ytterligare genom nedläggningen av sulfatfabriken. Länsstyrelsen och länstrafikbolaget i Jönköpings län har tillsammans genomfört en utredning om persontrafiken på länets järnvägar. När det gäller banan Jönköping-Vaggeryd visar utredningen att alternativet persontrafik med tåg är att föredra framför en övergång till busstrafik, såväl servicemässigt som samhällsekonomiskt. Jag har med anledning av järnvägens läge och betydelse för bygden samt på grund av att starka skäl talar för en fortsatt persontrafik på banan i min motion nr 466 yrkat att järnvägen Jönköping-Vaggeryd åter förs till riksnätet. Tyvärr får jag inte stöd för denna uppfattning hos trafikutskottets majoritet bestående av socialdemokrater, moderater och folkpartister. I en reservation till betänkandet har däremot centern och vpk ställt sig bakom detta krav. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till min motion 466 och reservation 7 om riksnätets omfattning.

Herr talman! De överläggningar som nu skall föras mellan staten och de regionala huvudmännen för trafiken måste kännetecknas av öppenhet, förtroende och samarbetsvilja. Det är viktigt att de regionala huvudmännen ges ett avgörande inflytande på hur lokaltrafiken skall utformas. Förhandlingarna får inte låsas på grund av ensidiga och stelbenta kalkyler som inte tar hänsyn till de lokala variationer som kan finnas när man bedömer olika järnvägslinjers lönsamhet. Det är säkert så att transportrådet och SJ behöver allehanda nyckeltal och generella beräkningsmetoder för att rätt kunna bedöma lönsamheten på olika delar av järnvägsnätet. Risken är emellertid att ett alltför envist fasthållande vid olika normtal leder fel vid bedömningen av en enskild järnvägssträcka. Det kan finnas skäl att för en viss sträcka ta hänsyn till lägre underhållsbehov, lägre nyanskaffningsbehov, huvudmäns och kommuners möjlighet att svara för viss del av banunderhåll, etc. Det är inte alltid som en sådan flexibilitet i synsätt låter sig överföras till siffror i ekonomiska kalkyler. Sådant måste SJ och transportrådet ta hänsyn till i förhandlingarna med huvudmännen för den regionala trafiken innan man låser sig för ett visst pris för att upprätthålla järnvägstrafik på en viss sträcka. : Under rubriken ”Prövningsoch ersättningsregler för lokal och regional persontrafik” säger utskottet i ett svar på en motion att ”SJ så långt möjligt” bör ”redovisa intäktsoch kostnadsförändringar som beräknas uppstå om avtal träffas. Redovisningen av kostnader för särskilda resurser skall ske enligt av SJ och huvudmännen på förhand överenskomna principer. Huvudmännen skall ha rätt att granska redovisningen och det underlagsmaterial som ligger till grund för den. För att de angivna riktlinjerna för huvudmännens ersättning till SJ skall kunna följas är det enligt utskottets mening nödvändigt att huvudmännen ges god insyn i SJ:s beräkningsunderlag.” Därför ”förutsätter utskottet att så kommer att ske”. Jag vill, herr talman, notera att detta skrivs ut så klart till ledning och efterrättelse för de förhandlingar som nu kommer att ske. Det har i debatten förekommit alltför mycket av påståenden om försök till styrning från de statliga representanternas sida till förmån för busstrafik och till nackdel för persontrafik på järnväg. En sådan styrning skulle verka förödande för tilltron till SJ och statens vilja att medverka till en samhällsekonomiskt och regionalt rimlig trafikstruktur. Här måste verkligen gälla att ta till vara decentraliseringens möjligheter. Det är viktigt att ansvaret — både det verkliga och det formella — får ligga hos de regionala trafikbolagen. Därför är det också lika felaktigt att nu kräva att riksdagen skall tillmötesgå alla motionskrav på att föra över bansträckor till riksnätet — med det enda kriteriet att en motion skulle ha väckts just till detta riksmöte. I motion 1428 har Kenth Skårvik och jag pekat på det ökande behovet av en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik i Göteborgs storregion. Framför allt är det arbetsresorna från de yttre kommunerna som har ökat. Det omdömet gäller i hög grad min hemkommun Alingsås. Vi har i motionen visat att det i dag finns fungerande pendeltågstrafik mellan Göteborg och Alingsås, och det borde leda till förutsättningar för att kunna inrätta sådan också på andra sträckor, t.ex. Kungsbacka-Göteborg och Stenungsund-Göteborg. Risken finns dock att t.ex. trafiken Göteborg-Alingsås äventyras på grund av för stora krav från SJ:s sida när avtalet för denna sträcka nu löper ut. I olika sammanhang hävdas hur viktigt det är att begränsa privattrafiken i miljöoch trafiksäkerhetshänseende. Det är då angeläget att man ger rimliga ekonomiska villkor för en smidig kollektivtrafik — i det här fallet pendeltågstrafik — när de praktiska förutsättningarna redan finns. I motionen kräver vi en utredning och utvärdering av de fördelar som det innebär för samhället att upprätthålla pendeltågstrafik på de bansträckor jag angivit. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motionen 1428.

Herr talman! Dal-Västra Värmlands järnväg sträcker sig mellan Mellerud och Arvika och passerar också genom Bengtsfors, Årjängs och Eda kommuner. Banan är 164 km lång och invigdes 1928. Hotet om nedläggning har vilat över banan under åtskilliga år. Därmed har inga offensiva satsningar utförts, utan pessimismen har bidragit till ett eftersatt underhåll, med nedsatta hastigheter och minskat axeltryck som följd. Det har blivit sämre service år från år, stängda stationer osv. Vi som bor längs banan borde ha bättre nytta av den, bättre tidtabeller och bekvämare tåg, en bättre samordning, som skulle ge fler resande och därmed ökad lönsamhet. I dag går landsvägsbussar ungefär på samma tider som tågen. Varför kan inte de komplettera varandra, i stället för att konkurrera? Nu blir det inte lönsamt för någon. Jag skulle tro att det finns många sådana banor i detta land. Kraven från allmänheten och en motion i kommunfullmäktige i Bengtsfors bidrog till att det 1980 bildades en kommitté, där samtliga fem berörda kommuner ingår med kommunala representanter. Kommitténs målsättning är att banan skall vara kvar som transportled och därmed bidra till kommunernas utveckling. I det syftet har kommittén nyligen beställt en utredning om bl.a. banans utvecklingsmöjligheter. Fyra av de fem berörda kommunera ingår i stödområde C. Vikande sysselsättning, befolkningsminskning och successivt minskat underlag för offentlig och privat service har under en lång rad år varit de största problemen för dessa kommuner. Enligt min bedömning har järnvägen spelat en viss roll för de industrilokaliseringar som skett. En järnvägsförbindelse med både personoch godstrafik har utan tvivel ett stort värde vid nyetableringar. Utan järnvägen hade förmodligen situationen i dag varit ännu dystrare. Banan passerar genom DANO-området, som i den fysiska riksplanen anges som ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det är självfallet av helt avgörande betydelse att de turistanläggningar som finns lätt kan nås med kollektiva transportmedel. Eftersom järnväg i detta avseende är säkrare än landsväg är det angeläget att persontrafiken på denna bansträcka finns kvar. Kerstin Andersson och jag har i år väckt en motion, nr 471, om Dal-Västra Värmlands järnväg. Vi kräver att banan skall återföras till riksnätet. Banans överlevnadsmöjligheter skulle därmed enligt vår mening bli betydligt större än i dag. Vi hoppas självfallet att länshuvudmannen skall ta över driften av banan. Men i dag vet ingen hur besluten kommer att se ut. Däremot vet vi att länshuvudmannens möjligheter är begränsade, och till detta kommer att man i betänkandet ger klara favörer för busstrafiken. I reservation nr 4 behandlas transportrådets roll. Centern motsätter sig att transportrådet skall delta i förhandlingsarbetet. Enligt utskottet skall rådets uppgifter vara av medlande och förmedlande karaktär. Transportrådets chef har emellertid i massmedia öppet och klart tagit ställning mot de trafiksvaga banorna. I detta läge är det naturligt att känna oro inför utvecklingen, men utskottsmajoriteten känner tydligen inte någon sådan oro. Regeringen väljer en raffinerad metod för att få de trafiksvaga banorna nedlagda. Om inte SJ och länshuvudmannen kan komma överens, skall trafikrådet till regeringen framlägga förslag om den fortsatta driften. Detta förslag kan ju bara bli ett: nedläggning. Men i praktiken är det länstrafiken och kommunen som har fattat beslutet genom att inte komma överens med SJ. Den förlust som SJ redovisar för Dal-Västra Värmlands järnväg är kraftigt tilltagen. Vi kan därför helt utesluta möjligheten att kommunerna skulle komma att täcka hälften av underskottet. Därmed är det kommunerna som tvingas säga nej till fortsatt drift. Detta är således ett mycket raffinerat sätt att decentralisera på. Lokalt har Skogsdals naturvårdskrets engagerat sig för banan. Man arbetar aktivt med propaganda för ett ökat åkande, och just nu pågår en namninsamlingskampanj. Herr talman! Jag tar mig friheten att avslutningsvis citera några meningar ur Skogsdalskretsens informationsbroschyr: ”Järnvägen är något mer än ett bekvämt transportmedel. Den är en del av levande bygd. Utan järnvägen försämras förutsättningarna för turism och näringsliv. Utan järnväg hamnar vårt hörn av Sverige ännu lite längre bort. Glesbygden blir ännu lite glesare. Det är bäddat för fortsatt avfolkning. Hotet mot vår järnväg är ett hot mot vår bygd. Därför angår DVVJ:s framtid också dig som aldrig åker tåg.” Jag tycker att dessa meningar säger mycket. De är informativa, de är vädjande, ja, ett nödrop från verkligheten. Till sist, herr talman, yrkar jag bifall till motion 471, som tillstyrks i reservation 7 under punkt 10i.

Herr talman! Debatten har i många stycken kretsat kring frågan om huruvida vi nu står inför en omfattande järnvägsnedläggelse eller inte. Trots tappra försök från socialdemokratiskt håll att bevisa att så inte är fallet kan jag fortfarande inte förstå annat än att vi, när kammarens ledamöter om en stund är redo att fatta beslut, förmodligen står inför den största järnvägsnedläggningen någonsin i Sverige, om utskottsmajoritetens hemställan bifalles. Helt klart är att 200 mil järnväg kommer att läggas ner, om regeringen och transportrådet får som de vill. På annat sätt går det inte att tolka propositionens innehåll och officiella uttalanden som gjorts av bl.a. transportrådets generaldirektör. Det socialdemokratiska regeringsförslaget i propositionen utgår helt klart ifrån att erbjuda länshuvudmännen sådana ekonomiska villkor att de inte har några reella valmöjligheter, och då är ju en nedläggning oundviklig. I debatten har nu från socialdemokratiskt håll gjorts gällande att de ekonomiska villkoren inte skulle vara så ofördelaktiga som alla tidigare uppfattat dem. Det reguljära statsbidraget till busstrafik skulle utgå även om länshuvudmännen väljer att fortsätta med järnvägsalternativet. Det är en nyhet och i så fall en reträtt från socialdemokratiskt håll, och det är väl det man försöker få folk att tro. Men tyvärr är reträtten på intet sätt tillräcklig för att man skall kunna undvika en omfattande järnvägsnedläggning. Det är bara, som man brukar säga på fotbollsspråk, en fint. Låt mig ta ett exempel som visar detta. Det berör en av de aktuella järnvägarna, nämligen bandelen Bjärka/Säby-Västervik. Enligt regeringsförslaget i propositionen skulle länshuvudmännen få betala 6 milj.kr. i driftskostnad på ett år, om man valde att behålla järnvägen.

Enligt utskottets förslag skulle man nu om man väljer att behålla järnvägen få det reguljära statsbidraget för busstrafik. Det innebär i runt tal ett maximalt bidrag under ett år på en halv miljon kronor. Denna summa, en halv miljon kronor, skall sättas i relation till den totala skillnaden på 14 milj.kr. mellan alternativen. Det är den halva miljonen i förhållande till de 14 som socialdemokraterna i dag försöker göra till en så radikal förändring av regeringsförslaget. Den är ju i stort sett negligerbar i detta sammanhang. Herr talman! Fortfarande kvarstår samma klara nedvärdering från socialdemokraterna av järnvägstrafiken i förhållande till den kollektiva busstrafiken på landsväg. Med fullt fog kan man fortfarande säga att länshuvudmännen blir mutade av socialdemokrater och moderater att lägga ner sina järnvägar, därför att de inte har råd att tacka nej. Det som har hänt i dag är att mutan har ändrats från tidigare 14 milj.kr. till 13,5 milj.kr. Den prioriteringen till järnvägens nackdel gör socialdemokrater och moderater i en tid då man behövde minska oljeimporten, öka sysselsättningen här hemma och förbättra handelsbalansen genom att snarare rusta upp och bygga ut järnvägsnätet. Läggs dessa 200 mil järnväg ned tillsammans med de godsbanor som förmodligen då också kommer att dras med, handlar det om att rasera en sjättedel av vårt nuvarande järnvägsnät. Det kan ändå inte vara den allmänna uppfattningen i det här landet. De många motionskraven mot regeringens förslag i denna fråga tyder på att det heller inte är så. Det bestyrks också av de tiotusentals namnunderskrifter som jag kan hänvisa till från befolkningen i de områden som berörs av besluten beträffande dels järnvägen Bjärka/Säby-Västervik, dels järnvägen Växjö-Västervik. Frågan om dessa båda järnvägslinjer behandlas i motionerna 468 och 624. Västervik har i dag förbindelse dels norrut till stambanenätet via järnvägen Västervik-Bjärka/Säby-Linköping, dels västerut via järnvägen Växjö-Västervik. Läggs de båda järnvägslinjerna ner, kommer inte bara Västervik utan hela nordöstra delen av Kalmar län och angränsande områden i Östergötland att helt sakna järnvägsförbindelser i framtiden. Det innebär således att Västervik kommunikationsmässigt i framtiden hotas av total isolering. Herr talman! Trafikutskottets ordförande Kurt Hugosson sade tidigare i debatten att järnvägen skall vara stommen i trafiknätet. Det är riktigt, men jag måste säga att detta påstående klingar falskt i våra öron, om man inte samtidigt är beredd att säga att järnvägarna som ansluter sig till Västervik skall föras till riksbanenätet. Blir Västervik helt utan järnväg, kommer det naturligtvis inte enbart att få negativa konsekvenser ur kommunikationssynpunkt för människorna som bor i det aktuella området och för dem som skall resa dit och därifrån. Det kommer också, och framför allt, att få mycket allvarliga konsekvenser för näringslivets möjligheter att utvecklas, för sysselsättning och service samt över huvud taget för möjligheterna till utveckling och framåtskridande i det här aktuella området. Det kan inte vara i överensstämmelse med solidaritet och jämlikhet landsdelar emellan att utforma trafikpolitiken på ett sådant sätt, att hela bygder blir helt utan möjlighet att på rimligt avstånd ha en järnvägsförbindelse. Förslaget innebär att regeringen undandrar sig ansvaret för en regional balans, eftersom kommunikationerna är en viktig stomme när det gäller att skapa denna balans. Bandelen Växjö-Västervik är den sista smalspåriga järnvägen i landet. Som sådan har den inte minst ett kulturhistoriskt värde. Initiativ till olika aktiviteter för att öka turistintresset för banan i det här avseendet har tagits vid flera tillfällen. Dessa har givit ett mycket lyckat resultat. När det gäller turismen och dess utveckling skulle en nedläggning av banan Växjö-Väster vik inte bara få negativa konsekvenser för här berörda aktuella initiativ och inkomster för berörda kommuner i anledning därav, utan också för turistutvecklingen i det primära rekreationsområde i Västerviks kommun och södra Östergötland som genom järnvägen Växjö-Västervik har förbindelse med inlandet och västra Sverige. Järnvägen Växjö-Västervik utgör också den naturliga kollektiva förbindelsen för turistresande mellan inlandet, västra Sverige och Gotland. Herr talman! Beträffande övriga motiveringar vad gäller de båda järnvägslinjer som jag här har berört, ber jag att få hänvisa till motionerna i fråga, och beträffande bandelen Bjärka/Säby-Västervik också till de motiv som Arne Andersson i Gamleby tidigare anfört i debatten.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

I det yrkandet ryms också det bifallsyrkande till motion 624 som Arne Andersson i Gamleby tidigare har framställt.
Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i debatten om enskilda banor och enskilda objekt. Men efter att ha hört den här domedagspredikan — som ären av de yppersta som jag har hört i den här kammaren — måste jag säga att om, som talaren säger, bandelen Bjärka/Säby-Västervik har så stor betydelse ur transportsynpunkt, är jag övertygad om att den kommer att tillföras riksnätet, vilket utskottet också ger utrymme för.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till alla de reservationer som är undertecknade av utskottets centerpartister, bl.a. därför att de — om de vinner gehör — kommer att stärka huvudmännens ställning inför diskussioner med statsmakten, ofta i form av transportrådet, beträffande val av framtida trafikform för olika sträckor. Det är av flera skäl nödvändigt att öka länshuvudmännens påverkansmöjligheter. De har år 1979 ålagts ett ansvar som är svårt att uppfylla om de hela tiden skall slå ifrån underläge. Länshuvudmännen är givetvis de som bäst känner behoven och förhållandena, så deras ord bör också få väga tyngre. Som ledamot sedan tio år tillbaka av en huvudmannastyrelse vill jag något vittna om hur vi upplever situationen i dag när vi skall ta vårt trafikpolitiska ansvar. Ett problem sedan gammalt har varit SJ:s starka ställning i förhandlingar. SJ har vägrat att redovisa siffermaterial som underlag för påståenden osv. Det blir bättre i framtiden, även med utskottsmajoritetens skrivning — och det tycker jag är mycket bra. Men nu upplever vi att transportrådet inte bara har övertagit SJ:s förhandlarroll utan dessutom utvecklat ännu mer sofistikerade påtryckningsmetoder än SJ någonsin hade tillgång till. Transportrådet administrerar nämligen som bekant statsbidragen till persontrafik på landsväg. Vad som i dag vore till allra största fördel för persontrafikens utveckling i Sverige är inte fler nedläggningar av persontrafik genom tåg utan kanske snarare nedläggning av transportrådet. Transportrådet uppträder nämligen med alltför stor, i förutfattade meningar grundad, auktoritet. Det är inte lätt för enskilda länshuvudmän att klara en diskussion med transportrådets företrädare. Docenten i nationalekonomi vid Göteborgs universitet Bo Sandelin visar dessutom i en artikel i gårdagens Göteborgs-Posten att transportrådets objektivitet på goda grunder kan ifrågasättas när det gäller beräkningsmetoder, t.ex. vad som är nominalkontra realränta. Detta är givetvis mycket allvarligt. Transportrådet ger alltså direktiv och förutsättningar till utredningar. Men blir inte resultatet det av transportrådet förväntade, då underkänns utredningen. Så borde det inte få vara. Givetvis ser vi från länshuvudmännens sida också med största allvar på den kostnadsövervältring som pågår från staten till kommuner och landsting i samband med nedläggning av tågtrafik. Kortsiktiga dagsekonomiska överväganden, främst ur statsmaktens synpunkt, väger i dag alltför tungt. Jag menar att också miljöfrågor, energiförbrukning och trafiksäkerhet måste tas in i bedömningarna. Då blir det inte lika lätt att motivera nedläggningar. Jag skall, herr talman, vid detta tillfälle inte ta upp tiden med att argumentera för de i mitt hemlän nedläggningshotade persontrafiksträckorna. Självfallet anser jag att bandelarna Örebro-Svartå och Ställdalen-Kil skall användas till persontrafik. Spåren skall ju dessutom finnas kvar av olika skäl — för godstrafik och av beredskapsskäl. Så den eventuella samhällsekonomiska vinsten av nedläggningar av trafiken torde i dessa relationer vara ytterst svår att påvisa. Det bästa sättet att slå vakt om nedläggningshotad persontrafik på järnväg äratt stödja de till utskottsbetänkandet fogade centerreservationerna. På det sättet stärks också länshuvudmännens ställning — och det är viktigt.

Herr talman! För att medverka till att vi så snart som möjligt kan gå till beslut skall jag ansluta mig till de allmänna principer och synpunkter som har anförts av Rune Torwald och Claes Elmstedt i denna debatt. Men jag har begärt ordet för att säga något om ett par Värmlandsmotioner. Värmland är ju, som riksdagen väl känner till, ett ur sysselsättningssynpunkt mycket hårt drabbat län. Från centerns sida verkar vi för att skapa arbete för fler människor. Goda transportmöjligheter är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas i denna strävan. Skall näringslivet kunna utvecklas, så måste det finnas bra kommunikationer. Nu hotas flera bandelar av nedläggning. Det kommer att medföra överflyttning av såväl personsom godstransporter till landsväg, vilket i många fall kan medföra stora krav på upprustningar av länets vägnät. Nedläggning av järnvägslinjer betyder försämringar för näringsliv och sysselsättning. I centerns arbete för fler arbetstillfällen i Värmland ingår satsningar också på turismen. De nu nedläggningshotade järnvägarna är viktiga transportleder för turister. Höjda energipriser kommer att medföra att järnvägstrafiken får ökad betydelse för personoch godsbefordran. Det hari denna debatt i dag talats mycket om Fryksdalsbanan, och det med rätta. Jag har talat om den banan vid flera tillfällen förut, och jag skall inte upprepa det vid denna sena timme. Det har också talats om kommunkommittén, som arbetar för att bevara Fryksdalsbanan. Jag vill även säga att det finns en landstingskommitté för Fryksdalsbanans bevarande, som har arbetat länge. Representanter för de olika partierna är med i denna kommitté, och de olika partierna i Värmland har varit ense i denna fråga. I motion 1982/83:773 av Sigrid Danielsson och Karl-Eric Norrby yrkas att Fryksdalsbanan skall höra till riksbanenätet. Detta är viktigt för en positiv utveckling i Värmland. Jag yrkar bifall till den motionen. I motion 1982/83:618 med Elvy Nilsson som första namn ansluter sig de socialdemokratiska motionärerna till de krav som tidigare har ställts på överförande till riksnätet av två av de fyra hotade järnvägslinjerna i Värmland. Det är ett krav som vi i centern har arbetat för, men vi har blivit nedröstade. Jag yrkar bifall även till den motionen. Summa summarum, herr talman: Dessa mina yrkanden sammanfaller med center-vpk-reservationen 7, som alltså gäller punkten 10 j. Jag yrkar således bifall till den reservationen.

Herr talman! I eftermiddags berättade Karin Ahrland härifrån talarstolen om bakgrunden till motionen om statsmakternas medverkan till ett upplåtelseavtal angående stationshuset i Vollsjö. Det låter naturligtvis prosaiskt. Men det är faktiskt inte så illa som texten kan antyda. Stationshuset i Vollsjö är författaren Fritiof Nilssons barndomshem. Det spelar en central roll i hans diktning. Det ligger i en trakt som alla som tycker om hans böcker har lärt känna. Det är inget vackert hus. Det är förvisso inget byggnadsminnesmärke, och jagär fullt medveten om att Sjöbo kommun vill använda tomten för att bygga något nyttigare än detta hus, i stället för att upplåta det till Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet. Men jag känner den här trakten nästan som min byxficka, och jag är alldeles övertygad om att kommunen med största lätthet kan finna en annan bit tomtmark för den byggnad man skulle vilja uppföra där. Det är beklagligt att den här motionen har hamnat i detta tekniska utskott och blivit behandlad med den kyla som utmärker tekniker och att inte kulturutskottet har fått yttra sig i frågan. Herr talman!